Herr talman! När livsmedelskommittén tillsattes före jul 1982 var talet om ett besvärande överskott inom svenskt jordbruk mycket aktuellt. Två mycket goda skördeår 1981 och 1982 var viss bakgrund till det debattläge som rådde. I skilda debatter har jag, och många andra, betonat att mycket goda skördeår inte alltid kan påräknas. Lätt glöms bort att produktion ur åkermarken är, trots många tekniska framsteg som är ägnade att bemästra naturkrafterna, ytterst beroende av väder och vind. Jag vill citera ur livsmedelsutredningen: ”Vid den tidpunkt då direktiven gavs tenderade överskotten att öka. Enligt kommitténs bedömning synes läget just nu på såväl produktionssom konsumtionssidan i vart fall tillfälligt ha förbättrats något.” Livsmedelskommittén har i uppdrag att ge förslag till utformning av en livsmedelspolitik. Uppdraget omfattar således såväl en översyn av nuvarande jordbrukspolitik som utformningen av en politik rörande samtliga led i livsmedelskedjan. Mycket brådskande anses vara att få fram nya metoder att beräkna ersättningen till jordbrukarna för de insatsvaror som erfordras i jordbruksdriften, drivmedel, kraftfoder m.m. Vidare anser man från jordbruksdepartementets sida att s.k. överproduktion är kostnadsdrivande när det gäller livsmedlen. Nedskärning av svensk jordbruksproduktion skulle då kunna ge lägre livsmedelspriser. Det är väl vad man försöker förespegla svenska folket och oss alla som konsumenter. Genom att bönderna pressas på ersättningen för prishöjningarna på insatsvarorna, olja, utsäde, maskiner, gödning m.m. skall jordbruksnäringen hjälpa regeringen att hålla nere inflationen. Liksom ersättningen för arbetsinsatsen, bondens lön, nu är en förhandlingsfråga skulle produktionsmedelskostnaderna också bli det. Det är i varje fall ganska tydligt att regeringens önskan är att komma bort från nuvarande system, och det så snabbt att de förhandlingar som börjar på nyåret inför ny period fr.o.m. den 1 juli 1984 kan föras från jordbruksnämndens sida utan bindningar av de nuvarande reglerna. En särskild arbetsgrupp inom livsmedelsutredningen har utrett hur det nuvarande systemet fungerar. Objektivt sett tycks man inte ha kommit till annan slutsats än att systemet har fungerat bra. Men nu är det ju så att regeringen nära nog beställt ett nytt system. I det läget går inte de socialdemokratiska ledamöterna emot intentionerna från regeringen, och det kan kanske vara förklarligt. Vari består överproduktionen? Kommitténs behandling av denna fråga ger ingen vägledning för framtiden. Man konstaterar att överskotten är lägre än tidigare. Överskottet av jordbruksprodukter 1982 uttryckt i antal djur och hektar åker beräknas enligt utredningen till 50 000 mjölkkor, 58 000 köttdjur, 457 000 slaktsvin och ca 180 000 hektar åker. Dessa tal representerar i den direkta jordbruksdriften 12 000 sysselsatta. Samhällskostnaden beräknas enligt vad man kan läsa sig till i utredningen till mellan 350 och 400 milj.kr. Siffran ytterligare 12 000 i arbetslöshet i jordbruksdriften tycker jag är skrämmande. De direkta kostnaderna för samhället att skapa arbetstillfällen rör sig om miljardbelopp. Det är också ur denna synpunkt en oförsvarlig politik att genom prispress tvinga, särskilt då unga nyetablerade jordbrukare, att överge jordbruksnäringen. Om denna jordbrukspolitik skall genomföras frågar jag mig: Vilka jordbruksenheter skall slås ut? Var i landet är de belägna? Det finns såväl regionalpolitiska skäl som säkerhetsskäl att gå varsamt fram, för att inte nämna de sociala skälen. Från folkpartiets sida brukar vi framhålla att en minskad användning av kemikalier i jordbruket något decennium framöver ger mindre hektarskördar. Av den anledningen torde våra nuvarande tre miljoner hektar odlad jord behövas. Det kommer att odlas mer proteinrika grödor i framtiden för att minska kraftfoderimporten till de mjölkproducerande enheterna eller köttdjursuppfödningen. Energigrödor kommer att bli aktuella i högre grad än f. n. Vi menar också att vårt land har ett ansvar för den globala livsmedelssituationen. När EG-marknaden nu tycks dra ner subventioner till jordbruksnäringen blir exportpriserna säkerligen något högre för den export vi kan behöva placera på annat håll. Vår begynnande export av högförädlade livsmedel kan utvecklas vidare. Detta är synpunkter som säger att den jordbruksnäring vi har bör vi söka behålla och göra det allra bästa av. Kommittén föreslår förlängning av förbudet mot investeringar i stallbyggnader på jordbruket. Förbudet infördes i våras mot folkpartiets uttalade vilja. Det innebär ett långtgående ingrepp i den enskilde jordbrukarens handlingsfrihet. Risk finns att man på t.ex. familjejordbruket, som skall vara den viktiga basen för svenskt jordbruk, inte kan göra de investeringar som är nödvändiga för gårdens bärkraft. Risk finns att enheter onödigtvis slås samman. Herr talman! Jag vill delge några synpunkter på arbetet inom jordbruksdepartementet för ytterligare tvångsåtgärder i skogspolitiken. Regeringen har inte tagit ställning till några nya tvångsåtgärder i skogen, säger jordbruksminister Svante Lundkvist när jordbruksdepartementets planering för nya tvångsåtgärder av och till ventileras i pressen. Det medges dock vad jag förstått att lagstiftning planeras för att få fram mer virke. En arbetsgrupp prövar olika lösningar, sägs det. Avsikten tycks vara att söka styra virkestillförseln med något slags förfogandelag. Ibland antyds att jordbruksministern avser att lägga fram en proposition i tid så att riksdagsbeslut skulle kunna styra prisförhandlingarna inför säsongen 1984/85. Nu när avverkningarna har ökat markant är ändå inte regeringen nöjd utan vill gå in med nya regleringar. Det är uttryck för en regleringslusta utan hämningar. När råvarutillförseln är tillfredsställande är det fel på priset på denna råvara. Tvångsåtgärder skall lösa alla problem. Från folkpartiets sida hävdar vi att regleringar och tvångsåtgärder i stället för att lösa problem skapar nya. Nuvarande skogsvårdslag, i huvudsak från 1979, efter förslag av dåvarande jordbruksminister Eric Enlund, är något som de flesta skogsägare kan och vill rätta sig efter. 80-85 96 av de privata skogsägarna följer skogsvårdslagen. Det är uppgifter jag kan få från skogsvårdstjänstemän inom både skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelser på olika håll i landet. Ytterligare 10 96, säger man, ställer upp när de har fått en påminnelse om vilka åtgärder som bör vidtas i deras skog. Det är alltså ett fåtal som är lagbrytare, och talet om ett stort antal passiva skogsägare är, mot bakgrund av dessa uppgifter, överdrivet. Låt skogsvårdsmyndigheterna få arbetsro! Låt skogsägarna, som kan och följer nuvarande skogsvårdslag, visa sin kompetens! Avstå från ytterligare reglerande ingrepp i skogsnäringen! Vi kan gärna låta skogsstyrelsen bevisa att nuvarande lagstiftning också kan pressa passiva skogsägare till ökande avverkning.

Det är alltså en påtaglig ökning, och det har också jordbruksministern antytt i debatten. Detta säger också att det finns möjligheter att få fram virke när bara marknaden får fungera på ett bra sätt.

Herr talman! Kjell Johansson har frågat mig vad jag ämnar göra för att underlätta övergången till soluppvärmning av tappvarmvatten i bostadsbeståndet så att oljeoch fastbränslepannorna kan ställas av under den tid de ej behövs för uppvärmning. Inom energiforskningsprogrammets ram satsas betydande resurser för utveckling av teknik, system och utrustning för att garantera den framtida energiförsörjningen och skapa mindre oljeberoende energisystem. Delprogrammet Energianvändning för bebyggelse innehåller bl.a. solvärmeteknik. Vidare finns det möjligheter att inom ramen för den statliga bostadsfinansieringen erhålla stöd till kostnader för system för soluppvärmning av tappvarmvatten. Stödet lämnas i form av förmånliga energilån. För egnahem lämnas lån med en räntefri del, och för hyresoch bostadsrättshus lämnas lån med subventionerad ränta. Inom regeringskansliet övervägs f. n. hur solvärmetekniken i fortsättningen skall kunna stödjas på bästa sätt.

Herr talman! Låt mig tacka energiministern för svaret, även om det inte gav så mycket för dagen. Fördelarna och problemen med solvärme ligger ju i att man inte betalar något för energin men däremot har betydande engångskostnader för anläggningen. Därför är inte dagens stödformer bra utformade, men jag finner det tillfredsställande att det inom regeringskansliet pågår ett arbete för att finna bättre former. Det skall bli intressant att ta del av resultatet. Ett utnyttjande av solenergin kräver enligt min mening att man satsar på mindre anläggningar. Låt mig belysa detta med ett exempel. I kärnkraftskampanjen presenterade motståndarna en alternativ plan för hur Eskilstuna kommuns energiförsörjning skulle kunna ordnas. 5 90 av detta behov, förklarade man, skulle komma från solvärme, och i en broschyr hade man ritat in en liten puttrig anläggning bredvid Eskilstunaån. Jag satte mig ned och räknade ut vilka ytor man skulle behöva ta i anspråk för att klara dessa 5 96 av Eskilstunas försörjning. Resultatet blev verkligen tankeväckande. Om man tänker sig att man skulle utföra stora anläggningar där solfångarna placerades på en yta av ungefär en fotbollsplans storlek, skulle det behövas ett band av fotbollsplaner lagda bredvid varandra på över en mils längd. På dessa ytor måste man dessutom ställa kravet att de inte skuggas av bebyggelse, skog, höjder eller annat intilliggande hinder för solstrålningen. Man skulle i praktiken behöva ta i anspråk åkermark för detta. Det är alltså uppenbart att en användning av solenergi i t.ex. bostadsbeståndet kräver att man utnyttjar tillgängliga husytor för inbyggnad av solfångare. Att detta inte har skett då det gäller det som jag har frågat om, solvärmesystem för tappvarmvatten, har främst två förklaringar. Den första är att lönsamheten är varierande. I en del fall är lönsamheten mycket god. I andra fall är den på gränsen. Detta problem skulle kunna undanröjas genom en förbättring av statens stöd, motsvarande vad som nu kommer att ges åt de inhemska bränslena. Man skulle kunna börja med att betala tillbaka momsen till den som installerar en anläggning, eftersom det är en dryg kostnad. Lånevillkoren skulle också kunna förbättras. Den andra förklaringen är den byråkrati som har punkterat branschen. En angelägen åtgärd är att man lättar på denna byråkrati. Att införa krav på att solfångarna skall typbesiktigas när hela området är under teknisk utveckling är direkt utvecklingshämmande och fördyrande för konsumenten. Slopa denna typbesiktning som krav för långivning! Jag vill gärna höra hur energiministern ser på förslaget att slopa kravet på byggnadslov för solfångarinstallationer.

Herr talman! Jag vill börja med att än en gång understryka att det nu pågår en översyn av hur vi i fortsättningen på bästa sätt skall stödja denna teknik och dess utveckling. Det är naturligt med tanke på att det är en teknik i utveckling. Man är nu på väg in i det andra skedet när det håller på att bli intressant att introducera solvärmetekniken i större skala, vilket skall ske senast om ett par år. Samtidigt börjar man komma fram till bättre tillämpningsmetoder och ned i kommersiellt gångbara kostnader. Jag vill som en allmän reflexion säga att det är minst lika viktigt att vi driver på utvecklingen för att generellt få ned kostnaden till en rimlig nivå som att gå in för subventioner. Vi skall generöst stödja utvecklingen i ett strategiskt viktigt skede, men kostnaden för ny energiteknik måste så snart som möjligt komma ner i sådana nivåer att tekniken blir kommersiellt gångbar på normala villkor. Vi börjar nu närma oss den situationen när det gäller solvärmetekniken. Särskilt kombinationen solvärmeanläggningar och värmepumpar visar på sina håll upp en positiv kostnadsbild — kostnaden närmar sig 20 öre per kWh. Då får man en annan och mycket bättre situation än hittills. Det är också på gång mycket mer praktiska lösningar när det gäller integrationen av solvärmeteknik med annan byggnadsteknik. Vi arbetar intensivt vidare på detta område och kommer inom en inte alltför avlägsen framtid att redovisa hur vi skall fortsätta arbetet.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att energiministern här deklarerar en positiv inställning till solvärmen. Det som oroar mig är att stödet praktiskt taget uteslutande går till stora anläggningar. Syftet med mitt exempel var att belysa att vi måste få in solvärmetekniken i bostadsbebyggelsen. Man måste lära sig att tänka på solvärme när man konstruerar och bygger hus. Herr talman! En rejäl satsning på solvärmesystem i bostadsbebyggelsen skulle innebära att inemot en halv miljon oljepannor kunde stängas av under sommarhalvåret. Oljeanvändningen skulle minska med ungefär en halv miljon m?, vilket skulle innebära en förbättring av bytesbalansen med ca 1 miljard kronor. Miljön skulle komma att förbättras mycket kraftigt, eftersom oljepannorna oftast är ganska dåligt injusterade under sommarhalvåret. Sysselsättningen inom byggnadssektorn skulle öka, vilket är ganska välkommet i dagens läge. Det kanske viktigaste av allt är dock att en större användning av direktverkande solenergi sannolikt skulle öka allmänhetens intresse för och kunskaper om solen som energikälla. Det finns anledning att tro att nya idéer skulle växa fram och att utvecklingen på detta område skulle komma att påskyndas. Säkert skulle långt fler än i dag börja fundera över hur man skulle kunna bygga in absorbatorer i det befintliga bostadsbeståndet och över hur det kommande bostadsoch byggnadsbeståndet skulle se ut.

Herr talman! För att ingen skall tro att ingenting görs f. n., vill jag gärna redovisa att det enbart inom nu pågående energiforskningsprogram har avsatts 37 milj.kr. för solvärmeteknik. Dessutom satsar man pengar på detta område, som jag sade, med hjälp av energilån. Också när det gäller experimentbyggande finns det ett par mycket stora, nu pågående projekt. Jag hadet.ex. nyligen glädjen att i Lyckebo utanför Uppsala inviga världens största anläggning för säsonglagrad solvärme för bostadsuppvärmning. Vi har full förtröstan på att man ganska snart — man skulle kunna tala om den tredje generationen inom denna teknik — kan komma fram till metoder för total integration av solvärmeteknik och byggande. Då kommer soltekniken inte att innebära någon egentlig merkostnad och kommer att kunna inlemmas bl.a. i de insatser som görs inom ramen för ROT-programmet.

Herr talman! Jag är fortfarande mycket tacksam för att stora insatser görs då det gäller solforskningen. Men det finns en liten dissonans mellan oss, därför att jag är intresserad av de små anläggningarna, medan Birgitta Dahl hela tiden talar om dessa väldigt stora anläggningar, där vi satsar alla pengar. Branschen solfångare, de system som jag just har frågat om, är ju helt punkterad. Enligt uppgifter som jag tyvärr inte har kunnat kontrollera, var det en brant stigande och mycket fin utveckling. Men utvecklingen gick tillbaka — från 30 000 till 3 000 installerade kvadratmeter på ett enda år. Det innebär att praktiskt taget varenda tillverkare av sådana här system i Sverige har lagt ner. Jag är verkligen orolig för hur man skall få i gång en utveckling på nytt inom just detta område. En mycket stor del av vår bebyggelse är sådan att den inte lämpar sig för stora system, där energin skall distribueras i fjärrvärmenät, utan den är så pass decentraliserad att man där måste använda små system.
Herr talman! Det problem som Kjell Johansson nu tar upp är inte unikt för solvärmetekniken, utan vi upplever på alla dessa områden med ny energiteknik — liksom f. ö. på andra områden med ny teknik — en viss period i igångsättningsfasen när det blir osäkerhet på marknaden och när det blossar upp ett stort intresse. Många gör oerhört fina insatser, men det kan uppstå barnsjukdomar och problem. Det går nog inte att undvika att man måste ta sig ur den perioden. Vårt sätt att arbeta nu, i samarbete med bostadsmarknaden, ansvariga myndigheter, företagen och industrin, är att försöka få i gång en stabil utveckling, med standardiserade produkter och så litet byråkrati som möjligt, som kan ge branschen en säkerhet för att lyckas. Vi är långt komna på den vägen nu, men vi måste på alla dessa områden acceptera att det i början blir en period av osäkerhet då sådana här problem kan uppstå. Det går inte att åstadkomma teknisk utveckling utan att man accepterar också den fasen.
Herr talman! För de små anläggningar som jag talar om finns det inte längre någon marknad. När det gäller dem har man inte heller något som helst bekymmer med tekniken. Vi har fullt funktionsdugliga anläggningar. Låt mig som exempel nämna Nyby Bruk i Eskilstuna. Där satsade man på en solfångare med en utomordentligt hög kvalitet — det var ett gediget Eskilstunahantverk. Vad hände? Jo, bestämmelserna var sådana att allmänheten inte kunde få energisparlån och stöd för att installera denna anläggning bara därför att den inte var testad. Man gick in med byråkratin och införde alltså kravet på att solfångarna skulle vara testade, innan man inom branschen över huvud taget kunde komma i gång med försäljningen. Det är detta som är bekymret.
Herr talman! Jag tror inte att det är detta som är bekymret. Seriösa företag med bra produkter har ingenting att frukta. Vi försöker upprätthålla ett så gott rykte inom branschen att inte oseriösa företag förstör marknaden för andra. Naturligtvis skall vi undvika onödig byråkrati. Den översyn som nu pågår syftar bl.a. till att förenkla förfarandet både när det gäller stödformerna och när det gäller de här frågorna. Men det finns ett behov av att lyfta fram de företag som är bra och pålitliga och att, som jag sade, förhindra att de som däremot har en teknik på sina anläggningar som inte fungerar ger dem som är duktiga dåligt rykte, för om det sker vågar konsumenterna inte köpa produkterna.
Herr talman! Problemet i just det exempel jag nämnde är den tempoförlust som uppstår när ett företag skall behöva vänta ett halvår på att en provning utförs och under tiden inte kan marknadsföra sin produkt. Företaget måste dessutom vänta ytterligare ett halvår, om det skulle vilja göra en liten ändring på solfångaren, eftersom den då måste testas och godkännas på nytt. I ett introduktionsskede är det teknikoch framstegsfientligt att ha sådana bestämmelser. Jag tror att Birgitta Dahl gör klokt i att se över detta.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att komma till rätta med vissa påstådda missförhållanden vid Norrlands dragonregemente. I tidningen Norrländska Socialdemokraten i augusti i år fanns en artikel om förråande sångtexter som förekommit i utbildningen vid Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur. Med anledning av artikeln har en anmälan inkommit till länsåklagarmyndigheten i Norrbottens län. Beträffande sakförhållandet har jag inhämtat att två unga befäl utnyttjat de aktuella texterna vid utbildningen under den tid som de tjänstgjorde vid regementet. Sådana inslag i utbildningen kan självfallet inte accepteras. Såväl regementsledningen som övrigt befäl har också tagit avstånd från det inträffade. Jag är övertygad om att det varit fråga om en isolerad företeelse, och jag förutsätter att utbildningen bedrivs i enlighet med de värderingar som är allmänt accepterade inom samhället.

Herr talman! Jag är självfallet nöjd med den klara deklarationen att det inträffade inte kan accepteras. Däremot är jag inte nöjd med att försvarsministern bara helt enkelt förutsätter att utbildningen fortsättningsvis skall bedrivas enligt de värderingar som accepteras av samhället. Jag tycker att försvarsministern här borde göra en precisering. Man bör precisera om det över huvud taget kan tolereras att svenska officerare deltar i NATO marscher. Vi har också ganska dåliga erfarenheter sedan förra världskriget av hur den svenska värnpliktsutbildningen då kunde bedrivas enligt normer som god kändes av det svenska samhället. Det fanns då arbetskompanier i Sverige, och det fanns då arméofficerare och stadsfiskaler som planerade för helt annan verksamhet än den som var godkänd i samhället. Detta är ganska allvarligt. Jag tycker att försvarsministern klart borde visa vem som är chef för den här delen och mycket klart ta avstånd från det som hänt och se till att detta avståndstagande förs ut på de olika regementena.

Herr talman! Paul Lestander! Om vi håller oss till själva frågan, sångtexterna, så sade jag ögonblickligen, när jag tog del av dem: Detta är icke tolerabelt. Detta kan icke accepteras. I det fallet gjordes en utredning, och man kom fram till att det var två unga officerare som för sina egna grupper hade gjort dessa sångtexter. Dessa två officerare finns inte längre kvar. Militärledning, regementsledning och andra har tagit avstånd från det inträffade. Frågan är också under rättslig prövning. Jag tycker inte att jag kan ge ett klarare svar. Detta är icke acceptabelt. Jag tänker icke acceptera det, om det skulle upprepas.

Herr talman! Jag är fortfarande nöjd med deklarationen. Försvarsministern har kanske inte tillräckligt klart visat hur han har tänkt få fram detta avståndstagande ute på de olika regementena. Jag förstår att jag inte får veta mer om försvarsministerns avsikter i det fallet, men jag noterar försvarsministerns mycket klara politiska avståndstagande från sådan här verksamhet.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att ubåtsskyddet kring Gotland skall förstärkas med hjälp av bl.a. tullkryssaren TV 101. Vid min anmälan till tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 kommer jag att redovisa bl.a. de åtgärder som vidtas för att förstärka ubåtsskyddet. Enligt min mening bör alla möjligheter tas till vara för att snabbt och effektivt förstärka ubåtsskyddet. Som ett led i detta arbete har regeringen gett överbefälhavaren i uppdrag att före den 1 november i år bl.a. redovisa dels åtgärder som erfordras för att tidigarelägga planerad anskaffning av materiel för utbåtsskydd, dels behovet av omfördelning av resurser under innevarande budgetår för detta ändamål. I detta sammanhang övervägs såväl behovet av ubåtsskydd kring Gotland som behovet av hydrofonutrustning på kustbevakningens fartyg.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Det låter ju väldigt positivt när försvarsministern säger att alla möjligheter skall tillvaratas för att snabbt och effektivt förstärka ubåtsskyddet. Låt mig då genast fråga: Kommer försvarsministern nu att underrätta ÖB om innehållet i den fråga som jag har ställt och om de positiva synpunkter som jag hoppas att försvarsministern har i detta ärende? Jag har i frågetexten gjort det något överraskande konstaterandet att det enda gotländska kustbevakningsfartyg som var utrustat med hydrofon, som ju är lämplig för ubåtsjakt, fick sin hydrofon bortplockad i somras. Detta fartyg, TV 101, som är stationerat i Slite, fick inte någon ny hydrofon. Detta skedde samtidigt som försvaret bokstavligen ropar efter resurser, dvs. i första hand hydrofonutrustning för fartyg och helikoptrar för ubåtsjakt. På Gotland har försvaret sannerligen inget överskott på sådana här resurser. Det skulle behövas hydrofoner på vartenda fartyg som är lämpat härför, både försvarets och kustbevakningens. Tullkryssaren TV 101 utgör bl.a. genom sin stationering en lämplig plattform för ubåtsjakt. Fartyget har också visat sin förmåga härvidlag. Jag har själv inhämtat uppgifter om hur det gick till när den här tullkryssaren i Slite berövades möjligheten att betjäna vårt land i jakten på främmande ubåtar. Det var främst av arbetsmiljöskäl som man tog bort hydrofonen. Den var av äldre modell och utrymmeskrävande. Generaltullstyrelsens gränschef ville ha en ny och modern hydrofon ombord på TV 101. En sådan är nämligen inte så utrymmeskrävande. Han tog då kontakter, enligt uppgift med FMV, som har att svara för upphandling. Där var man till en början positiv. Men så skedde en vändning. FYV meddelade — detta är uppgifter som jag alltså inhämtat från gränschefen — dels att man inte hade lämpliga hydrofoner i lager, dels att man inte hade pengar till nya. Det beskedet gavs innan fartyget renoverades.

Herr talman! Göthe Knutson tog upp frågan om jag tänkte informera ÖB och försvarsstaben. Försvarsstaben och överbefälhavaren skall åtminstone ha en bra underrättelseverksamhet, och de har säkerligen följt denna diskussion. I annat fall skall jag naturligtvis ta upp saken med dem. Anledningen till att hydrofonen på tullkryssaren TV 101 togs bort i samband med moderniseringen av fartyget var dels att den ansågs skrymmande, dels att den var omodern. Den teknik som vi möter vid ubåtsincidenter är avancerad. De hydrofoner som finns bl.a. på tullverkets fartyg är av äldre typ och har en begränsad effekt. Försvaret eftersträvar att anskaffa ett system som ger en hög effekt. Vid moderniseringen av tullkryssaren TV 101 ansåg sig chefen för marinen då inte ha resurser för att anskaffa en ny, modern hydrofon. Sedan dess har vi fått förslag på ytterligare 250 milj.kr. till ubåtsskyddet. Ytterligare ubåtsskyddsåtgärder håller på att prövas av överbefälhavaren och chefen för marinen, och förslag kommer att lämnas den 1 november i år. Det finns en plan för att förstärka ubåtsskyddet kring Gotland. I denna plan ingår även anskaffning av modern hydrofonutrustning. I första hand prioriteras dock enheter som i betydande utsträckning kan vara verksamma i ubåtsskyddsverksamheten. Men nya planer på den här punkten kommer. Det kommer att anskaffas nya hydrofoner. Jag tror, Göthe Knutson, att vi i det här fallet kan bli överens om att vi skall ha bra hydrofoner och teknik också på tullverkets fartyg.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för de kompletterande svaren. Informationen förutsätts fungera. Jag är också övertygad om att ÖB, chefen för marinen och de andra i försvarsledningen håller sig å jour med vad som sägs i riksdagen på försvarsområdet. I det här fallet finns det dock anledning att rikta en kompletterande fråga till försvarsministern. Det förefaller minst sagt märkligt att man i dessa tider inte bättre har tagit vara på den resurs som ett kustbevakningsfartyg utgör. På grund av tidsbrist hann jag inte i mitt första inlägg klargöra exakt hur det ligger till. Man har alltså inte vid restaureringen av fartyget gjort det klart för eninstallation av nya och moderna hydrofoner. Nu måste man ta upp fartyget på slip för att göra alla dessa installationer. Det förefaller mig något onödigt. Jag måste faktiskt be försvarsministern att förklara hur sådant kan gå till. Jag utgår från att inom försvaret vet den vänstra handen vad den högra gör och tvärtom. Om FMV, försvarets materielverk, inte hade pengar just vid det tillfället skulle man ha kunnat räkna med att man i en nära framtid hade det. De fyra systerfartygen till TV 101 är stationerade i Nynäshamn, Simrishamn och Göteborg, och de skall också renoveras. Då vill jag fråga försvarsministern: Kommer då dessa nya effektiva hydrofoner att placeras in från början?

Herr talman! Gunnel Jonäng har ställt följande fråga till mig: Även om den svenska regeringen inte deltar i de s.k. INF-förhandlingarna i Geneve om medeldistansvapen mellan Sovjetunionen och USA, följer regeringen givetvis förhandlingarna mycket noga. Det är vår förhoppning att parterna skall nå fram till en lösning som innebär att kärnvapenarsenalerna i Europa minskar. Denna uppfattning har vi gett uttryck för på många olika sätt. Den svenska regeringen anser att ingen ytterligare utplacering av kärnvapen bör äga rum. Den anser vidare att en substantiell nedskärning av de kärnvapensystem som redan finns och en balans på det konventionella området måste komma till stånd. Den svenska positionen uttrycktes senast i september i mitt anförande inför FN:s generalförsamling och i regeringsförklaringen den 4 oktober.

Herr talman! Tack, utrikesministern, för svaret på min fråga. Jag kan instämma i utrikesministerns förhoppning att förhandlingsparterna i Geneve skall nå fram till en lösning som innebär en minskning av kärnvapenarsenalerna i Europa. Jag är naturligtvis införstådd med att våra möjligheter att från svensk sida ingripa i detta skeende är begränsade. Jag finner ändå utrikesministerns svar litet väl passivt. Den fråga som jag ställde var kortfattad, och avsikten var närmast att få till stånd en svensk markering i fråga om medeldistansrobotarna, i samband med de nu pågående protestaktiviteterna i Västtyskland. Jag har också ett särskilt önskemål som jag skall återkomma till. År 1983 är ett ödesår för Europa. Utplaceringen av NATO:s medeldistansrobotar kommer att börja den 15 december, om inget resultat uppnås i förhandlingarna mellan USA och Sovjetunionen. Och förhoppningarna om ett resultat minskar för var dag som går. Europa står således inför en ödesdiger upprustning. Sovjet har sedan 1977 byggt upp sina medelsdistansrobotar, och NATO-beslutet innebär alltså en utplacering av nya robotar — detta i ett Europa som redan är rustat till tänderna och där samtidigt det folkliga motståndet växer mot upprustningen. Utplaceringen berodde i hög grad på de västtyska socialdemokraternas agerande. Det var de som genom Helmut Schmidt år 1977 tog initiativet till NATO-upprustningen som ledde till 1979 års dubbelbeslut. USA ansåg ju att medeldistansrobotarna inte var strategiskt nödvändiga. I dag kan vi konstatera att det inte är militära skäl som motiverar utplaceringen, utan frågan har blivit en prestigefråga. Det visar vilken oerhörd cynism som ligger bakom all upprustning i världen. Motståndet har växt, inte minst i Västtyskland. De tyska socialdemokraterna erkänner att de har gjort en felbedömning av frågan och kommer enligt tidningsuppgifter att vid sin kongress i november säga nej till utplaceringen. Och just den här veckan pågår ett intensivt fredsoch protestarbete i Västtyskland, där en viss dag hela Tyskland stannade i fem minuter som en demonstration mot upprustningen. Sverige är en del av Europa, och vi är beroende av utvecklingen där. Jag framställer följande önskemål till utrikesministern och regeringen: Låt oss stanna Sverige några minuter en dag under mottot: Sveriges folk kräver: Ingen utplacering av NATO-robotar, nedskärning av de sovjetiska robotarna. Jag skulle önska att utrikesministern och regeringen övervägde detta förslag allvarligt. I den polarisering som vi har i vårt land skulle det kännas befriande att få göra en sak för fred och nedrustning tillsammans, i vetskap om att vi hör ihop i vårt land och är beroende av varandra och av utvecklingen i Europa.

Herr talman! Gunnel Jonängs uppfattning och min är i allt väsentligt överensstämmande beträffande hur allvarligt år 1983 är. Men jag vill också säga att jag finner det orimligt att beteckna vår regering som passiv. När det gäller frågan om kärnvapen i Europa har vi tagit olika initiativ för att regionalt få bort kärnvapnen. Vi har klargjort att vi vill ha bort kärnvapnen från Europa över huvud taget — och det är en inställning som inte är allmän bland Europas regeringar. När det sedan gäller frågan om hur vi skall markera detta har jag hänvisat till offentliga uttalanden som är gjorda genom regeringsförklaringen här i riksdagen och genom mitt tal i FN. Därutöver kan jag tillägga att jag vid besöket i Washington för ett par veckor sedan klargjorde den svenska uppfattningen mycket tydligt och att jag gjorde detsamma vid besöket i Bonn i början av den här veckan. Demonstrationer har jag ingenting emot, men jag anser att regeringen inte nödvändigtvis bör ta initiativ till sådana, utan de bör ha ett mer folkligt ursprung.
Herr talman! Som jag sade förut vet jag att möjligheterna att från svensk sida ingripa är begränsade, och jag framförde, som utrikesministern förstod, inte någon direkt kritik mot regeringen i denna fråga. Jag skulle kanske ha Önskat någon litet mera konkret åtgärd i utrikesministerns svar när det gäller just den aktuella situationen i Västtyskland, med de protestaktiviteter som är på gång. Vi vet att medeldistansrobotarna är farliga på mer än ett sätt. De fungerar inte heller tillfredsställande. Amerikanska flygvapnet har meddelat att av 103 provflygningar har 23 misslyckats, och det är ju en mycket hög procent. Utplaceringen av robotar kan naturligtvis också försämra det inrikespolitiska läget i många av de länder som är aktuella för utplacering just därigenom att motståndet mot utplaceringar växer. Jag upplever ändå att vi i Sverige har ett stort ansvar att säga ifrån. Vårt land är en del av Europa. Vi är beroende av utvecklingen.

Jag vill ändå be utrikesministern att verkligen överväga den här frågan. Det skulle kunna vara bra ur många synpunkter.

Herr talman! Anita Modin har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att åstadkomma från trafiksäkerhetssynpunkt tillfredsställande förhållanden vid taxitrafik med motorcykel. Frågan har ställts med hänvisning till att en person i Stockholm uppges ha startat taxitrafik med motorcykel. Bestämmelserna i trafiklagstiftningen avseende fordonens skick och utrustning, skyldighet för förare och passagerare att bära hjälm etc. gäller naturligtvis oavsett om en motorcykel används för privat bruk eller i någon näringsverksamhet. Den särskilda lagstiftningen om yrkesmässig trafik omfattar däremot inte transporter med motorcykel. Det finns inget som tyder på att taxitrafik med motorcykel har någon nämnvärd omfattning. Tvärtom torde den trafik som Anita Modin nämner utgöra en —i varje fall i vårt land — unik företeelse. Det finns därför enligt min mening inte någon anledning att närmare reglera en sådan verksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till den är att jag i början av september fick ett flertal påringningar från personer boende i Stockholmsområdet som oroade sig över det här oreglerade förhållandet. Det hade uppmärksammats genom en artikeliStockholmstidningen. Man hade sett den här personen som körde sin taximotorcykel ute på stan. Man var oroad därför att det nu är allmänt känt att olycksfallsfrekvensen för motorcyklar är mycket högre än för andra fordon och även tycks öka i omfattning. Det står i svaret att detta är en unik företeelse. Ja, än så länge är det det, men jag har hört talas om andra personer som nu planerar att skaffa sig motorcykel med sidovagn för att inte mista sina kunder under vinterperioden. Det vore, som jag ser det, bra om man kunde få in motorcykeltaxitrafiken under den särskilda lagstiftningen om yrkesmässig trafik, så att det inte görs någon skillnad mellan förare och passagerare, om den här sortens trafik skall fortsätta.
Herr talman! Även jag har kunnat konstatera att olyckor med framför allt tunga motorcyklar tyvärr har ökat i omfattning. Det är ett av skälen till att jag har beslutat att överlägga med olika myndigheter liksom också med organisationer som kommer i beröring med motorcykelåkning. Överläggningarna syftar till att vi skall försöka komma till rätta med vilka åtgärder vi bör vidta för att kunna förbättra statistiken, som ju visar att vi under senare år har fått åtskilligt fler dödsolyckor framför allt med tunga motorcyklar. Jag tycker inte att det finns anledning att f. n. gå in på det som Anita Modin tar upp, nämligen om man skall reglera taxitrafiken med motorcykel. Omfattningen är, som jag säger i mitt svar, inte så stor att det finns skäl att i nuvarande läge vidta någon åtgärd.
Herr talman! Kan jag då utgå från att man, vid den kommande översynen, också försöker speciellt uppmärksamma vilka åtgärder som kan behöva vidtas om trafiken i fråga utvidgas?
Herr talman! Vi skall naturligtvis titta på all trafik med tung motorcykel eller annan motorcykel och vidta alla åtgärder som över huvud taget är nödvändiga. Skulle det visa sig att det, även beträffande den form av verksamhet som det här är fråga om, skulle behövas åtgärder kommer vi givetvis att vidta sådana.
Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig om jag är beredd att skjuta på mitt ställningstagande beträffande uttaget av fyravgifter i Öresund tills Öresundsfrågan i sin helhet skall behandlas. All internationell fartygstrafik på Sverige erlägger s.k. fyravgifter. Till följd av en överenskommelse mellan Sverige och Danmark av år 1871 har svenska och danska fartyg i trafik mellan hamnar på den svenska och danska sidan av Öresund varit befriade från sådana avgifter. Däremot har t.ex. norska eller tyska fartyg inte haft denna befrielse. Den danska motsvarigheten till fyravgiften avskaffades redan år 1894, varför överenskommelsen saknar betydelse för Danmarks internationella åtaganden. För Sveriges del innebär emellertid överenskommelsen en favör för svenska och danska fartyg som bl.a. står i strid med 1923 års havshamnskonvention. Dessutom innebär den en favör för Öresundshamnarna som inte kommer annan färjetrafik mellan Sverige och Danmark till del. Eftersom jag inte kan se något samband mellan denna fråga och Öresundsfrågorna i allmänhet är jag inte beredd att skjuta på ett ställningstagande av detta skäl. Jag vill också peka på risken för att svenska fartyg kan bli utsatta för diskriminerande avgifter om man utomlands uppmärksammar nuvarande förhållanden.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Alla inser att Öresundstrafiken är av vital betydelse både för allmänheten och för näringslivet i hela södra Sverige. Trots detta har färjetrafiken under senare år genomgått en negativ utveckling. Debattmässigt befinner sig hela Öresundsfrågan i ett fastlåst läge. En utredning har kommit att avlösa en annan. Regeringen tillsatte för knappt ett år sedan en ny utredning. Den fick i uppdrag att arbeta snabbt. Betänkandet är därför förannonserat till månadsskiftet november-december. Allt detta är naturligtvis bra. Vad som är svårare att förstå är att regeringen nu, samtidigt som den uppenbarligen inser de ekonomiska problem som är förknippade med Öresundsfrågan, vill lägga nya bördor på rederierna och att man gör det innan man lägger fram en helhetslösning av problemet. Detta är, som jag ser det, ett dåligt sätt att stödja verksamheten på. 1 milj.kr. per år skall tas in genom slopad befrielse från fyravgifter. Intressant är att man i en tidningsintervju betecknar inkomsten som ointressant. Att man anser det framgår faktiskt också av kommunikationsministerns svar i dag. Han anför två andra skäl. Skäl nr 1 är att det är en rättvisesak. Avgiften tas ut på andra ställen — då måste den tas ut också i Öresund. Jag ställer då frågan: Vari ligger egentligen det rättvisa i att ta ut fyravgifter när dessa inte är kostnadsmotiverade? Som skäl nr 2 hänvisar kommunikationsministern till den s.k. havshamnskonventionen. Man skulle därför kunna tro att konventionen är helt ny. I själva verket är den från 1923. Den har med andra ord 60 år och — om jag inte räknat alldeles fel — 23 kommunikationsministrar bakom sig. Under hela denna tid har vi kunnat leva med denna påstådda orättvisa. Jag vill mot denna bakgrund rikta ytterligare några frågor till kommunikationsministern. För det första: Varför kan vi inte ha denna påstådda orättvisa i något eller några år till eller åtminstone tills regeringen förelagt riksdagen förslag till förbättringar av Öresundstrafiken? För det andra: Regeringens utredning behandlar även färjetrafiken. Kan kommunikationsministern utlova några förbättringar för denna, eller tänker regeringen fortsätta med nej-sägandet? För det tredje och sista: När kan Öresundsutredningen vara så långt kommen att regeringen lägger en proposition på riksdagens bord? Eller är avsikten med utredningen bara att skjuta frågan ytterligare på framtiden?
Herr talman! Skälet till att upphäva bestämmelsen är, som jag har sagt i mitt svar, att den strider emot förpliktelserna i havshamnskonventionens artikel 5. Att det varit 23 kommunikationsministrar i funktion sedan den tillkom förändrar inte det förhållandet att bestämmelsen strider emot konventionen. Per Stenmarck är oroad över att det inte händer någonting när det gäller Öresundstrafiken. Per Stenmarck sade att 23 kommunikationsministrar varit i funktion sedan konventionen tillkom. Jag har erinrat mig att Öresundsförbindelserna, framför allt den fasta förbindelsen, började diskuteras under Magnus Stenbocks tid. Båda de här frågorna har alltså varit långdragna. Vad jag har gjort är att precis som trafikutskottet önskat påbörja en uppdatering av det material som finns beträffande Öresundsförbindelsen. Jag gör nu bedömningen att den uppdateringen skulle kunna vara klar någon gång i november månad. Den som har uppdraget att göra uppdateringen skall ha en genomgång av materialet med myndigheter och dem som berörs i Skåne. Jag hoppas, Per Stenmarck, att någon gång efter nyår kunna ta upp överläggningar eller förhandlingar med den danska trafikministern. Att beklaga är att jag vid ett sammanträffande med den danska trafikministern i somras fick beskedet att danskarna för sin del inte var beredda att över huvud taget diskutera de här förbindelserna före 1985. Men vi får väl hoppas att vi på något sätt kan komma till rätta med det här problemet.

Herr talman! Låt mig först säga att jag är nöjd med det senaste beskedet om handläggningen av Öresundsutredningen och den kommande propositionen. Låt mig också säga att det är lustigt att man kommit på det orättvisa i havshamnskonventionen just nu när rederierna uppenbarligen har det som svårast. Jag ställde ett antal frågor mot bakgrund av de fakta som jag gav inledningsvis. Öresundstrafiken har i dag åtskilliga problem, och i det läget vore det lämpligt om regering och riksdag på ett positivt sätt försökte stödja verksamheten. Här gör man precis tvärtom, om man lägger på den här fyravgiften. Därför att den kommer att kosta rederierna ytterligare åtminstone 1 milj.kr. som i slutändan måste tas ut genom högre biljettpriser för passagerarna eller högre fraktpriser. Det var mot denna bakgrund som jag undrade om regeringen var beredd att se det här problemet i dess helhet och att kanske också ingripa på något positivt sätt. Det skulle nog vara av intresse för väldigt många människor att få besked om detta. Jag tror att det är viktigt att vi löser frågan om färjtrafiken på ett bra sätt — detta oavsett vad utredningen kommer fram till därför att vi nog kan vara helt övertygade om att vi kommer att behöva färjor mellan Skåne och Danmark flera decennier framöver. I en promemoria från kommunikationsdepartementet skriver man att Öresund inte kan särbehandlas genom att man avstår från att ta ut fyravgifter. Men det finns faktiskt andra lagar och bestämmelser som på ett negativt sätt särbehandlar trafiken i Öresundsområdet. Jag ställer frågan: Är regeringen då beredd att se över även dessa lagar?
Herr talman! Jag kan bara upprepa det jag har sagt i svaret, att jag inte ser något samband mellan upphävandet av den s.k. Öresundsdeklarationen och Öresundsfrågan i dess helhet. När det gäller färjeförbindelserna är jag också medveten om att vi måste försöka klara ut alla problem som finns beträffande Öresundstrafiken. I detta sammanhang kan jag också erinra om att trafikutskottet i december i fjol i samband med att utskottet behandlade en motion sade att man rimligtvis bör se över färjeförbindelserna och ge denna fråga förtur. Och ett arbete pågår med att plocka fram material som skall utgöra underlag för ett ställningstagande och överläggningar med den danska regeringen beträffande de här frågorna. Detta skall vi göra utan dröjsmål. Jag avser att så snart som det över huvud taget är möjligt ta tag i dessa frågor. Men liksom riksdagen då beslutade i fullkomlig enighet, anser även jag att det är rimligt att avvakta tills man får fram ett material som kan utgöra ett fullgott underlag för detta arbete.
Herr talman! Det finns även ett annat samband, det är sambandet mellan ytterligare avgifter för färjorna och ytterligare försämringar i Öresundstrafiken. Det är sannolikt det vi kan se fram emot. Låt mig i samband med att kommunikationsministern bagatelliserade den här frågan litet grand få citera vad ett antal instanser har sagt. Länsstyrelsen i Malmöhus län säger att ”vid genomförande av rubricerat förslag belastas Öresundstrafiken med avsevärda extra kostnader”. Enligt Skånes handelskammares mening ”vore det i hög grad olyckligt för såväl näringslivet som den resande allmänheten om Öresundstrafiken nu skulle komma att belastas med ytterligare kostnader”. En fyravgift skulle uppenbarligen gå på tvärs både mot verkligheten och mot de instanser som sysslar med trafik över Öresund. Jag tycker att det är synd att kommunikationsministern här inte har tagit chansen att tillmötesgå dessa instanser litet grand.
Herr talman! Förslaget från Skånes handelskammare om att utsträcka befrielsen till all Öresundstrafik strider, Per Stenmarck, mot riksdagsbeslutet 1977 om sjöfartsavgifterna. Riksdagsbeslutet innebär nämligen att all trafik har ansvar för farledskostnader.

Herr talman! Många var de förhoppningar som ställdes på en socialdemokratisk valseger, vilken skulle göra det möjligt att föra en helt annan politik än den som fördes av de borgerliga partierna i olika regeringskombinationer. Bland socialdemokratiska valarbetare fanns en väldig entusiasm, även om socialdemokrater på gräsrotsnivå hade mycket svårt att förklara den av socialdemokraterna och mittenpartierna gjorda skatteöverenskommelsen, som innebar att en borgerlig skattepolitik skulle fullföljas, även om en socialdemokratisk majoritet fanns i riksdagen. Hade dessa valarbetare — som bl.a. utanför Konsum i min hemort Hallstahammar så starkt fördömde matprishöjningarna under de borgerligas välde — känt till att det knappt ett år senare skulle vara möjligt att det också var socialdemokratisk politik att minska livsmedelssubventionerna, då hade de väl ramlat baklänges. Massmedia har publicerat uppgifter som verkar mycket säkra om hur det blir med subventioner och åtstramningar i höstens socialdemokratiska politik, och eftersom jordbruksministern har vänligheten att vara kvar i den här omgången och besvara vissa frågor kanske det skulle gå att få besked redan nu om hur det blir med livsmedelssubventionerna. Är det fråga om falska rykten som helt saknar grund, kan han ju lämna ett lugnande besked till svenska folket, som redan nu är starkt oroat. Livsmedelsarbetare från Västmanland har redan reagerat starkt och tagit kontakt med de socialdemokratiska ledamöterna från länet för att försöka påverka dessa att inte medverka till en minskning av subventionerna. Det framgår också av den livsmedelspolitiska utredning som det talades om i debatten sent i går kväll att överskottens storlek hänger ihop med att inga ändringar i negativ riktning sker och att kommittén är mycket angelägen om att det går att avyttra animalieprodukterna inom landet. Man säger också att överskottet har betydelse för sysselsättningen i den situation som just nu råder. Här råder alltså ett samband. Att minska överskotten i produktionen genom högre matpriser är ingen bra väg, då det finns andra möjligheter. Det är ju ingen hemlighet att reallönerna för de vanliga människorna har sjunkit kraftigt och att ökade levnadsomkostnader drabbar flertalet hushåll i landet. Statistiska centralbyrån har i sin undersökning Konsumtion i förändring visat att utvecklingen är mest kännbar för de hushåll som hade det ekonomiskt besvärligt redan i utgångsläget när undersökningen började. För bl.a. barnfamiljerna har matpriser och hyror, som är de tyngsta posterna i deras budget, stigit mer än prisnivån i allmänhet, samtidigt som de reala värdena av olika bidrag har minskat. Nu är ju barnfamiljer ingen enhetlig grupp, eftersom barn finns i familjer i alla inkomstlägen, utan det vore riktigare att tala om låginkomsttagarnas situation, och dessa är som bekant många. De som har det knapert blir också fler, vilket visas socialhjälpstagare ökar starkt, och i år väntas ungefär en halv miljon människor uppbära socialhjälp i olika former. Detta sker i en tid då miljonärernas antal ökar, och det skapas oerhörda förmögenheter bland dem som spelar på aktiebörsen och bland dem som kan tillgodogöra sig devalveringsvinsterna. Det är inget tvivel om att klassamhällets orättvisor nu framträder tydligare än under de många år då den kapitalistiska tillväxten gjorde det möjligt för dem som hade den reella ekonomiska makten att tillåta en reformistisk socialdemokrati att fördela smulorna från den rike mannens bord. I dessa kapitalismens yttersta tider behåller kapitalägarna vinsterna för att öka på sina marginaler, och folket får vidkännas svångremmar. Trots att socialdemokratin nu sitter i regeringsställning ökar orättvisorna dag för dag. Det är värt att notera att detta inte sker uteslutande genom kapitalets handlande. Det sker utifrån en regeringspolitik som medvetet låter besparingar slå ut i full blom hos folk, trots att det finns pengar att hämta på annat håll. För min del är det omöjligt att acceptera attt.ex. livsmedelssubventionerna minskar, så länge kapital och förmögenheter undgår skatteskärpningar. Det finns ingen som helst anledning för regeringen att hålla fast vid den orättvisa skatteöverenskommelsen som hittills kostat ca 3 miljarder för första årets sänkningar av marginalskatterna. Det är bättre att riva upp denna orättvisa överenskommelse och göra en återgång till det skatteuttag som gällde före 1982 och i stället behålla livsmedelssubventionerna. Hushållen har försämrade möjligheter att i fortsättningen hålla uppe sin konsumtion. Konsumentverkets undersökning visar att det hittills i stor utsträckning har skett genom att man har minskat sparandet, som ju i sig också är ojämnt fördelat. Bland dem som inte spar alls och inte kan hjälpa regeringen att i framtiden hålla uppe efterfrågan genom att ta ut från banken finns de största grupperna bland arbetarfamiljer, förtidspensionärer och arbetslösa. Hushållens försämrade möjligheter att hålla uppe sin konsumtion framöver kommer på litet sikt att få en motverkande effekt på ekonomin, och mycket av den utveckling som sker på den internationella marknaden i form av exportökningar etc. kommer att motverkas av att hemmamarknaden krymper genom åtstramningar. Om inte regeringen tar krafttag för att föra över devalveringsoch bolagsvinster till det allmänna och använda dessa pengar för en bättre fördelningspolitik, kommer dessa två tendenser inom ekonomin som finns inom exporten resp. hemmamarknaden att motverka varandra. Om ingen omläggning sker, kommer, såvitt jag förstår, en orättvis skattepolitik i vad gäller inkomstskatten att följas av ökade indirekta skatter som också slår hårt mot låginkomsttagarna. Liktydigt med en momshöjning är att ta bort livsmedelssubventioner. Jag ger inte mycket för majoritetens skrivningar i den momsutredning, där jag satt och vars majoritet nyligen lagt fast, att man inte bör ta bort momsen på mat. Men en sak är jag överens med bl.a. socialdemokraterna om, och det är när de skriver att livsmedelssubventionerna har kommit till för att lindra momsens fördyrande inverkan på maten. Att regeringen har eller har haft samma uppfattning bekräftas ju av den debatt som fördes kring momshöjningar och livsmedelssubventioner för ett år sedan, då socialdemokraterna klarade sig ur momsknipan genom att öka på livsmedelssubventionerna, vilket ju var ett vpk-krav. Då uttryckte Palme att det var viktigare att skydda osten på Kalles smörgås än att Fälldin fick billig piptobak — jag tror det var ungefär så orden föll, jag har inte det ordagranna citatet. Den linjen borde socialdemokraterna hålla fast vid i fortsättningen och gärna utvidga begreppen till att inte bara gälla tobak. Man borde slå fast att matpriserna kan hållas nere på kapitalisters och höginkomsttagares bekostnad. En riktig politik i det läge som nu är vore att lägga fram förslag om att öka livsmedelssubventionerna, med sikte på att helt ta bort den fördyrande momseffekten. För vår del kommer vi från vpk att hålla fast vid kravet på att slopa momsen på maten. Jag kan i förbifarten säga att jag inte kan få in i min skalle hur sänkta matpriser skulle kunna missgynna dem som har det sämst och har den största andelen utgifter för maten. Det var ju annars en av kommitténs slutsatser. Matpriserna skulle kunna pressas tillbaka, och de automatiska skattehöjningar som sker via momsen skulle kunna förhindras. I gårdagens tidningar redogörs för det kommande regeringsförslaget om vad sänkta livsmedelssubventioner innebär. Där visas tydligt fram hur momsen fördyrar andra prisökningar. Om regeringen — jag säger om — slopar subventioner för 850 miljoner, blir det vips över en miljard kronor för konsumenterna, eftersom momsen läggs ovanpå. Det kan inte vara tillfredsställande att med berått mod öka momsuttaget av konsumenterna med en miljard genom att minska återbetalningen via subventioner, och därpå lägga en automatisk skattehöjning. Jag kan försäkra jordbruksministern att mitt parti inte kommer att låta en sådan politik passera obemärkt. Och är det så att ni inte tänker gå den vägen, inte tänker röra livsmedelssubventionerna, så säg för all del ifrån redan nu och lugna både mig och svenska folket. Man kunde av gårdagens debatt få fram att också centerpartiet är oroat över en sådan utveckling, som allvarligt skulle ändra förutsättningarna för produktionen av livsmedel inom landet. Men vill regeringen genomföra en sådan politik som har skisserats, blir det naturligtvis med hjälp av moderater och folkpartister, som ju tävlar om att vara mest marknadsekonomiskt inriktade, och båda vill avreglera kapitalismen, så att den kan fungera utan bidrag och stöd. Säg ifrån, Svante Lundkvist! Jag hoppas att vi kan efter den här debatten vara tillbaka till arbetarrörelsens grundläggande värderingar när det gäller inkomstoch fördelningspolitik och livsmedelspolitik. Satsa på en politik som de människor som slogs för en socialdemokratisk valseger kan känna igen. Annars är jag rädd att vi står i opposition efter 1985 års val.

Herr talman! Först vill jag tacka jordbruksministern för att han har vänligheten att ställa upp här i dag trots den svåra förkylning som han har genomlidit. Vi hoppas på en snar och god förbättring. Jag är övertygad om att departementet behöver en stark ledning och en frisk jordbruksminister mot bakgrund av de problem som vi har framför oss. Lantbruksnäringarna tycks inte lämna den nuvarande regeringen någon som helst ro. Det verkar som om de, vid sidan om genomförandet av löntagarfonder, skall lösa landets ekonomiska problem. Skogsnäringen, och i synnerhet privatskogsbruket, utgör tydligen dessa politikers främsta intresse. Det är förståeligt från flera synpunkter. Jag skall beröra två. För det första är skogsnäringen den näringsgren som tillför landet i särklass mest valuta. I högkonjunturer kan det röra sig om mellan 20 och 30 miljarder netto. Det är därför fullt förståeligt att den är en intressant näring från politikernas synpunkt. För det andra är skogsnäringen oerhört intressant från sysselsättningssynpunkt. Den är en decentraliserad näring. Den sysselsätter i runt tal 300 000 människor i vårt land, och den finns i många glesbygder och småorter. Från sysselsättningspolitisk och regionalpolitisk synpunkt är den därför mycket intressant. Det finns många andra perspektiv också, men det finns alltså två huvudaspekter: ekonomin och de sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska synpunkterna. Det är väl dessa som man främst tar fram i den politiska debatten. Detta är det positiva. Men det finns en annan sak, som man bortser från i den politiska debatten och inte poängterar tillräckligt. Skogsnäringen är en näring som är helt beroende av världsmarknaden och världskonjunturen. Vi skall ha klart för oss att det är en ytterst ringa del av skogsnäringens produktion som avsätts inom det här landet. Huvuddelen går ju på export. Jag tycker man alldeles för litet uppmärksammar den här problematiken. Vi är ju beroende av världsmarknaden, och vi är beroende av världskonjunturen. I går nämnde jordbruksministern i sitt anförande att landet på grund av råvarubrist under högkonjunturen i slutet på 1970-talet förlorade ett antal miljarder — antalet varierar i olika tappningar. Det hävdas från främst socialdemokratiskt håll att vi har tappat valutainkomster på grund av råvarubrist. O. K., låt oss säga att det är så. Vi hade problem med råvaruförsörjningen till industrin vid det tidsskedet. Nr HU Men, herr minister, jag har i flera debatter tidigare framfört, och jag vill Torsdagen den göra det nu också, att det hade sina skäl. Vi skall ha klart för oss att under — 20 oktober 1983 högkonjunturen i mitten av 1970-talet gjorde svensk skogsindustri stora vinster. Man tillförde landet stora valutainkomster. Vid den lågkonjuntur Allmänpolitisk desom kom 1976-1977 införde man från politiskt håll — vi behöver inte lägga — patt skulden på något särskilt politiskt parti — ett lagerstöd. Rätt stora pengar tillfördes näringen. Vad hände? Jo, industrin fortsatte att köra för fullt i en lågkonjunktur, när det inte fanns avsättning för produkterna. Man köpte vedråvaran till oförändrade priser, och man producerade på lager. Om vår Herre hade varit god och konjunktursvängningarna hade följt det vanliga mönstret, är det möjligt att man hade rott det hela i land. Men så blev det inte. Konjunktursvackan varade längre än normalt, och vi kunde inte hålla ut. Det innebar att skogsindustrin, främst då massaindustrin, av likviditetsskäl fick sälja sina lager till mycket, mycket låga priser — till stor del till Japan. Industrin hade under lågkonjunkturen producerat stora volymer och hade ingen vedråvara i lager. När vi då gick in i högkonjunkturen var skogsnäringen — till följd av politikernas missgrepp med lagerstödet — dränerad på kapital, massa och råvara. Jag sade tidigare att skogsnäringen är helt beroende av världskonjunkturen. I detta fall hade den kommit i obalans med konjunkturutvecklingen. Skogsnäringen fordrar en verksam och aktiv marknadsekonomi. Från stubben, över säljaren och förädlaren fram till köparen är det marknadsekonomin som talar, som inverkar på avsättningen osv. Nu är vi, herr statsråd, i balans, och en nödvändig höjning av priset på skogsråvara har ägt rum. Den kritik från regeringshåll och fackligt håll som har riktats mot denna prishöjning är helt obefogad och visar på stor inkompetens när det gäller att förstå hur en virkesmarknad fungerar. Jordbruksministern sade i går att nivån på avverkningarna i stort sett ligger där den skall. Jag kommer inte ihåg den exakta ordalydelsen, men innebörden var denna. Jag håller med om att virkesflödet i dag fungerar, eftersom det förra säsongen avverkades rätt stora volymer. Jag vill dock poängtera att det redan i dag på sina håll finns en tendens till att skogsindustrin — alltså inte bara sågverksindustrin utan även massaindustrin — nu är på väg att ytterligare bjuda över de överenskomna priserna, som främst finansdepartementet ansåg vara för höga. Marknadsekonomin har här genom prismekanismen visat att den fullgör sin tjänst och att den fungerar, bara vi får jobba efter naturliga förutsättningar. Det var den sidan. Sedan skulle jag vilja ta upp ett annat spörsmål. Genom åren har skogsbruket drabbats av olika lagstiftningar och förslag till sådana. Jag tror inte att det under de senaste fem åren har gått ett enda år utan att skogsvårdslagen har ändrats. Senast i våras fattade riksdagen beslut som berör den framtida skogspolitiken. Majoriteten fattade beslut om minimiavverkningar, gallringsplikt m.m. 23 Den del av regeringens förslag som gällde skogsavgiften kom aldrig så långt som till riksdagsbehandling. Det förslaget kritiserades ned av lagrådet. Det fanns en stark opinion mot förslaget ute bland de privata skogsägarna, och förslaget föranledde stora demonstrationer och viljeyttringar. Regeringen drog naturligtvis den riktiga slutsatsen att förslaget var ogenomförbart och att man inte borde lägga fram det. Från skogsbrukets sida trodde vi då att den missbedömning som regeringen hade gjort skulle leda till att den lade alla liknande förslag på hyllan. Nu sprids emellertid uppgifter om en departementspromemoria som skulle kunna ligga till grund för ett framtida skogsbeslut. Denna promemoria är anmärkningsvärd, herr minister. I promemorian talas om skogsavgifter. Dem behöver jag inte beröra här. Den debatten har vi fört tidigare, så jag bara åberopar den. Men det talas också om förfogandelagar och om lagar som inte har tillämpats i det här landet sedan krigstiden. Det talas om lagar som skulle ge den skogliga myndigheten rätt att ålägga skogsägare att avverka. Det är alltså rena tvångslagar, krigslagar. Det måste vara förödande för svensk skogsnäring om det här genomförs. Det kommer att sätta marknadskrafterna helt ur spel. Det kommer att slå sönder alla möjligheter till prisöverenskommelser. Det kommer att vara nästan ogenomförbart, därför att vi icke kommer att få skogsvårdsstyrelsens personal att tillämpa sådana här lagar. Det kommer, herr minister, att innebära ett helt nytt samhällssystem. Vi säger definitivt från moderat håll: Förslaget måste avvisas, om det kommer på riksdagens bord. Man talar vidare i denna departementspromemoria om preliminär skogsbeskattning, och ett sådant förslag kommer också att avvisas. Vi har hitintills icke funnit någon grund på vilken vi kan skapa en rättvis beskattning. Det talas om den finska modellen. Det är intressant att Finland är den nation som har den största råvarubristen och de största problemen i dag. Ändå har man denna skattelagstiftning. Ministern talar om rådrum: Vi har vunnit rådrum för att finna formerna för en diskussion med näringen. Jag uppmanar ministern: Lyssna! Lyssna noga på näringen, och lägg på minnet vad näringen säger! Det talas om en höjning av skogsvårdsavgifterna från 0,5 96 till 0,8 96 av skogsbruksvärdet. Det innebär en ny skatt på skogsbruket i storleksordningen 170 milj.kr. Jag har i dag siffror som visar att med de nya skogsbruksåtgärderna har man sådana ekonomiska problem när det gäller skogsallmänningarna i Norrland, att de inte kommer att kunna ge någon som helst skogsutdelning i framtiden. Det visar skogsbrukets lönsamhet. Och får man ytterligare kostnadsstegringar kommer man att hamna mycket snett i dessa sammanhang. Herr talman! Alla dessa åtgärder och den diskussion de har föranlett kan komma att påverka avverkningsbenägenheten hos skogsägarna. Skogägarna reagerar i dag kolossalt negativt inför förslagen som kommer. Råvaruförsörjningen till skogsindustrin kan äventyras. Här har den ansvarige ministern ett stort ansvar, och han bör ta över styrningen av politiken. Jag har i andra anföranden framfört åsikten att departementet i dag mer styrs av en Nr 11 LO-dominerad arbetsgrupp än av ministern. Jag har ännu inte haft orsak att Torsdagen den revidera denna uppfattning, och jag vill uppmana ministern att försöka ta ett 20 oktober 1983 grepp om departementet och verkligen vara den som styr och då lyssna på näringen i detta sammanhang. När det gäller skogspolitiken finns det ytterligare ett problem, som också berördes här i går. Det finns ett stort hot mot skogsnäringen, jag åsyftar därmed på försurningsproblematiken. Från främst Centraleuropa når oss i dag skrämmande rapporter om skogsdöd och stora skador. Detta kan radikalt förändra vår virkesmarknad på sikt. Kortsiktigt kan det innebära att stora avverkningar av död skog, främst barrskog, i Europa kommer att verka pristryckande. Man kommer att exportera stora kvantiteter, och vi får sänkta råvarupriser. Långsiktigt får vi en sämre lönsamhet i skogsbruket. Om vi klarar vår försurningsproblematik och kan hålla våra skogar intakta, kan det långsiktigt innebära en mycket stor tillgång för denna nation. Ministern tog i går upp samarbetet inom Europa om försurningsproblematiken, och det gladde mig. Jag hävdar att samarbetet inom Europa nu måste ytterligare utvidgas. Föroreningskällorna måste elimineras, och de kostnader detta medför måste tas. Ministern talade om ett nordiskt samarbete för att aktivt arbeta inom det europeiska åtgärdsprogrammet. Målsättningen skulle vara att reducera svavelutsläppet till 30 20 på tio år. Det ger mig anledning att hysa något större optimism än den jag haft under den senaste tiden. Jag vill säga till ministern att här finns utrymme för de samtal och det samråd, inte bara inom näringen utan också mellan de olika politiska partierna, som man har efterlyst. Från vårt parti är vi beredda att medverka i diskussionerna. Vi skall ha klart för oss att vi ensamma förmår litet, men att vi gemensamt kan påverka utvecklingen i Europa. Till sist, herr talman, ett råd till ministern: Lyssna på näringen! Den tar sitt ansvar. Vidare: Låt oss gemensamt arbeta för att i samråd med övriga europeiska nationer lösa försurningsproblemen!

Herr talman! I går kväll fick jag inte tillfälle att replikera de talare som i sina anföranden berört frågor inom ramen för jordbruksdepartementets arbetsområde. Jag börjar med att göra det nu. Arne Anderssons i Ljung, Einar Larssons och Börje Stenssons inlägg gick i stort sett ut på att det var onödigt att tillsätta livsmedelskommittén för att se över konsekvenserna för jordbrukspolitiken och livsmedelsförsörjningen av den ekonomiska utvecklingen under de borgerliga regeringsåren. Det var inte nödvändigt med en ny jordbrukspolitik bara därför att landet bytte regering, sade Arne Andersson. Det borde kanske den borgerliga regeringen ha tänkt på 1977, när man trots en enhällig jordbruksutredning där alla partier var representerade formulerade en ny målsättning för jordbrukspolitiken. Einar Larsson påstod att det då var första gången man skrev in inkomstlik 25 ställigheten för jordbrukarna i de jordbrukspolitiska målen. Det är fel. Det som hände var att man gjorde jordbrukarnas inkomstutveckling till ett huvudsyfte för jordbrukspolitiken, medan konsumenternas krav blev ett slags andrahandsintresse. Socialdemokratin menar att huvudsyftet med jordbrukspolitiken och med den livsmedelspolitik vi vill föra måste vara att trygga vår livsmedelsförsörjning. Att jordbrukarna får en med övriga grupper i samhället likvärdig standard och att konsumenterna får livsmedel av god kvalitet till rimliga priser skall därvid vara med varandra jämställda mål. Med andra ord: Livsmedelspolitiken måste kunna mötas med förtroende och förståelse av såväl konsumenter som producenter. Arne Andersson menade att det bara var socialdemokratin som var oroad av de ekonomiska konsekvenserna av överskottsproduktionen. Jag hävdar mycket bestämt att vi delade den oron med LRF och därmed också uppfattningen att man måste analysera frågan om vart detta skall bära hän. Men om jag har förstått de borgerliga talarna rätt, är detta inget problem att fästa sig vid. Börje Stensson talade om att socialdemokratin genom prispress ville slå ut unga, nyetablerade jordbrukare. Det är i stället så att regeringen i direktiven till utredningen understrukit att åtgärder för att uppnå en bättre fördelning av det totala stödet till jordbruket mellan olika jordbrukarkategorier bör övervägas, varvid den situation som nyetablerade jordbrukare eller de som gjort stora investeringar oförskyllt hamnat i genom den ekonomiska utvecklingen under de borgerliga åren särskilt skall uppmärksammas. LRF inser, såvitt jag förstår, att stigande livsmedelspriser och ökad volym inte är en framkomlig väg att förbättra jordbrukets lönsamhet i nuvarande ekonomiska läge. Jag hänvisade i mitt inledningsanförande i går till den realistiska syn på möjligheten att förbättra lönsamheten i jordbruket som kommer till uttryck i den kostnadsjakt inom livsmedelsförsörjningens olika delar som LRF anser det angeläget att stimulera. Man säger att kostnadsjakten kan innefatta en mängd frågeställningar. Jag vill här citera den bok LRF:s näringspolitiska avdelning gett ut i ämnet. Man tar upp sådana frågeställningar som: Förvaltas och utnyttjas alla produktionsresurser på bästa sätt? Vilka möjligheter finns att spara produktionsresurser? Var finns ”onödiga produktionskostnader”? Var finns effektiviseringsmöjligheter som inte utnyttjas? Var finns nya, ekonomiskt bättre produktionsområden, metoder, teknik? Finns det nya och bättre produkter? Hur uppnå en bättre produktionsbalans? Dessa frågor, säger man, gäller alla som på något sätt arbetar i och med lantbruk. Man säger också i den här boken att många lantbruksföretag har en svag ekonomisk planering. ”En del kan skyllas på den överoptimism som funnits inom lantbruket liksom i samhället i övrigt under en följd av år. Man har inte varit så noga med att planera investeringsåtgärder och samtidigt analysera vad som kan göras för att få goda produktionsresultat till lägre kostnader.” Jag citerar här vad som står i den bok som LRF har gett ut. Mycket beror också på, säger man, att vi förlitat oss på inflationen som en ekonomiskt progressiv kraft som kunnat hjälpa oss att i efterhand komma till rätta med onormala kostnader. Jag tycker att detta är ett utomordentligt realistiskt sätt att se på dagens situation inom jordbruksnäringen och på en rad andra områden. Det är den här diskussionen som vi måste föra överallt i samhället. Vi måste på alla områden göra vad som är möjligt för att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll. Det inser alltså också LRF.

Det är ju inte fråga om att kostnadskompensation inte skall utgå utan i vilka former den skall utgå. Det är det debatten kommer att gälla. Målet är inte, som Börje Stensson tycks tro, att slå ut produktionsresurser och kasta ut människor i arbetslöshet. Målet är att utnyttja produktionsresurserna på ett sätt som bättre svarar mot vårt lands behov och är mer ekonomiskt riktigt. Börje Stensson gav själv exempel på vad som kunde göras: Mera proteingrödor i stället för import av kraftfoder, energigrödor, minskning av kemikalieanvändning till skydd för miljön osv. Det är om dessa frågeställningar som vi bör föra diskussionen. Einar Larsson tog upp frågan om sockerbetsodlingen. Därom har Ingvar Eriksson framställt en interpellation till mig, som jag skall besvara. Därför skall jag inte föra den debatten här och nu — vi får ta den i anslutning till besvarandet av Ingvar Erikssons interpellation. Jag vill emellertid säga någonting på den här punkten. Regeringen har uttalat exakt detsamma som uttalades i den borgerliga regeringspropositionen år 1977 när det gäller att bereda utvecklingsländerna ett tillträde till den svenska marknaden på 10-15 96 av vår försörjning. Det uttalandet godtogs då av Einar Larsson såsom ordförande i jordbruksutskottet. Regeringen har nu tillagt att de arbetstillfällen som sockernäringen ger i Sverige är så värdefulla ur regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska synpunkter att hänsyn härtill måste tas när det gäller den takt i vilken detta importutrymme kan ställas till förfogande. När det sedan gäller Sven Eric Lorentzons inlägg vill jag säga att vi tydligen är överens om skogsnäringens tunga roll i vår ekonomi. Vi är överens om att vi är beroende av världsmarknaden. Det var emellertid inte så att den borgerliga regeringen inte insåg att vi i en god konjunktur tappade marknader, exportinkomster och arbetstillfällen. Även den borgerliga regeringen konstaterade att detta var vad som skedde 1979 och 1980 och att vi inte utan vidare kunde låta det fortgå.Man tillsatte ju en virkesförsörjningsutredning för att möta dessa problem. De flesta skogsägare sköter sig utomordentligt väl, och i dag har vi en god avverkning. Den fråga jag måste ställa till Lorentzon är följande: Är det klokt att vi bara litar på att den situation som vi alla såg nackdelarna av var en engångsföreteelse och att den inte kommer att återupprepas? Eller är det inte klokt att vi nu, när vi har ett rådrum, försöker diskutera oss fram till vilka åtgärder vi skulle kunna vidta för att motverka att vi på nytt hamnar i en sådan siutation? Om vi bara litar på att detta inte skall bli fallet och ändå en vacker dag hamnar i den situationen, tvingas vi på nytt att tillgripa dåligt förberedda åtgärder, till nackdel för näringen och för alla som är beroende av denna, till nackdel för landets ekonomi. Vad vi är ute efter är att försöka diskutera oss fram till en lösning. Jag sade i mitt inledningsanförande i går att det ännu inte finns några politiskt förankrade förslag. Det som har stått i tidningarna har alltså inte någon politisk förankring. Vi skall när vi fått fram förslag diskutera dessa med parterna. Vi har sagt att parterna också är välkomna att i detta sammanhang komma med sina egna synpunkter. Slutligen ett par ord till Hans Petersson i Hallstahammar. Till de frågor som det kan finnas anledning att diskutera i anslutning till propositionen om den ekonomiska politiken får vi återkomma när denna är färdig för presentation.

Herr talman! Jag gjorde i går en längre tillbakablick än jag vanligtvis brukar göra i dessa debatter. Jag gjorde det av ett enda skäl. Det fanns enligt mitt förmenande fog för att erinra om den diskussion vi har om överbalansfrågorna. Vi bör sätta in dessa i sitt rätta sammanhang. Då kan någon kanske säga att det inte är nödvändigt att gå tillbaka hundra år i tiden. Nej, det kanske det inte är.
Nr 11 Herr talman!
Men eftersom det framstår som en olycka för nationen att vi får en gott skördeår och att vi kanske under loppet av många år producerar litet mer än vi behöver för den egna försörjningen, bör vi ändå erinra oss att det inte är så länge sedan det var fattigdom i Sverige. Därför bör vi enligt mitt förmenande nyansera debatten och säga att goda skördeår är någonting som vi undantagslöst skall glädja oss åt och vara tacksamma för. Vi bör med gemensamma ansträngningar försöka avsätta produkterna så att de kommer de människor till del som behöver dem. Vi bör inte gå här hemma och vara så hjärtans bedrövade över att det vuxit för mycket igen. Detta ger mig anledning att säga några ord om den sockerdebatt som kom upp i går kväll. Jag delar den uppfattning som framfördes av Einar Larsson om regeringens inställning till vår egen sockerareal. Jag vill gärna fråga Einar Larsson, om det inte vara dumt av Einar Larsson och centerpartiet att i våras inte rösta för den moderata motionen.

Regeringens förslag i våras innebar att Allmänpolitisk deman tyckte att två goda sockerår i Sverige var skäl att införa en minskning — part med 500 hektar under tre år och följaktligen minska den svenska sockerodlingen. Vi ansåg att det inte fanns underlag för att på grundval av två års skördeutfall minska sockerarealen. Jag tror att vi under den betkampanj som nu pågår i betdistrikten har fått besked om att vår bedömning på den punkten var riktig. Det kan komma att framstå som utomordentligt illavarslande för jordbruket om man i den kommitté som nu arbetar med livsmedelspolitiken på en gång skall företa två saker. Man iscensätter den omvärdering av de jordbrukspolitiska målen som är en av uppgifterna för kommittén, samtidigt som man förändrar spelreglerna, med andra ord den indexering som jordbruksministern alldeles nyss talade om. Skall detta ske på en gång, kan det innebära en utomordentligt dramatisk förändring. Jag vädjade i går till jordbruksministern att försöka ändra synsättet på de här två åtgärderna i kombination. Vi kan säkert klara det ena eller det andra, men vi kan inte klara båda, för det kan innebära en dramatisk förändring för svensk jordbrukspolitik. Det tror jag är det som mest oroar svenska jordbrukare.

Herr talman! Svante Lundkvist tar återigen upp frågan om prioriteringen mellan olika mål inom jordbrukspolitiken. Han anser att målet om en inkomstlikställighet har prioriterats för högt under de gångna fem sex åren. Jag vill då fråga: Anser statsrådet att näringen har överkompenserats på grund av den här prioriteringen? Anser statsrådet alltså att det fanns anledning att beställa ett nytt prisregleringssystem för att klämma näringen hårdare? På något annat sätt kan inte den här kritiken tolkas. I nästa mening säger Svante Lundkvist att han anser att man skall förstärka ställningen för de unga nyetablerade jordbrukarna. Vi avvaktar med spänning vilka förslag som kan komma i propositionen i december om förstärkningar för de unga nyetablerade svenska jordbrukarna. Svante Lundkvist citerar gärna LRF. Det han läste upp skrevs i en situation då man inom LRF och många andra kretsar alltjämt hade kvar illusionen att en utredning vore något slags universallösning, en mirakelmedicin som plötsligt skulle förena alla oförenliga mål. Jag vill inte undervärdera betydelsen av en utredning och en genomlysning, men jag har hela tiden varnat för övertron på vad en utredning kan åstadkomma för märkliga saker. Jag vill välkomna diskussionen om en komplettering av den nuvarande jordbrukspolitiken, så att vi får en proteinbalans inom landet genom satsning på nya alternativa grödor för t.ex. energiproduktionen. Man skulle kunna satsa på export av högförädlade livsmedel och över huvud taget göra något bra av jordbruket. Kan vi resonera i dessa termer, då behöver inte 29 kontroversen vara så stor. Däremot pekar regeringens utspel när det gäller sockret i motsatt riktning. Skall man ta hänsyn till de regionalpolitiska kraven, får man följa den eniga sockernäringskommitténs, Fabriksarbetareförbundet inräknat, förslag om en minst 95-procentig självförsörjningsgrad.

Herr talman! Det är ändå en sänkning av priserna man försöker åstadkomma när man vill motsvara de förväntningar som väcks hos svenska folket när man talar om sänkta livsmedelspriser. Man kan då fråga sig hur priserna skall kunna differentiers, så att de unga, nyetablerade jordbrukarna hålls skadeslösa. Livsmedelspolitiken omfattar ju hela kedjan från råvaran till maten på bordet i svenska kök och matvrår. Ytterligare kostnadsjakt måste innebära att effektiviteten måste öka. Då frågar man sig: På vilket sätt? Skall det ske genom mer stordrift? Skall det ske genom högre hektarskördar, och i så fall med ökad tillförsel av gödningsämnen, mer utvecklad maskinteknik eller effektivare jordbearbetning? Kan en inriktning mot mer naturenliga odlingsmetoder i det svenska jordbruket bli ett av resultaten av den livsmedelspolitiska utredningen? Får vi då också en kostnadskalkyl och en beräknad tidsperiod för övergången till ett jordbruk mer i enlighet med åkermarkens ekologi? Därmed citerar jag rubriken på ett forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet: Åkermarkens ekologi. Jordbruket är ju liksom skogsbruket intimt knutet till miljöpolitiken. När det gäller skogsbruket och skogspolitiken tror jag nästan att det är lämpligt att erinra om 1 § i skogsvårdslagen från 1979, som vi då var överens om: ”Skogsmark med dess skog skall genom lämpligt utnyttjande av markens virkesproducerande förmåga skötas så att den varaktigt ger en hög och värdefull virkesavkastning. Vid skötseln skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen.” Det förefaller mig som om jordbruksdepartementet — förmodligen under tryck från industridepartementet och kanske även från facket på träindustrisidan — mycket hårt driver frågan att virkesutbudet måste öka. Och det skall tvingas fram inte med hänsyn till markens virkesproducerande förmåga utan snarare med tanke på jämn sysselsättning i skogsindustrin. Att träexporten är konjunkturkänslig är tydligen glömt. Från folkpartiets sida kommer vi att noga och kritiskt följa Svante Lundkvists förslag om de här tvångslagarna i skogsbruket. De andas dålig tilltro till skogsägarens kunnighet och ansvarstagande. Tvångslagar av antytt slag är också ett hot mot miljön. Jordbruksdepartementet måste stå starkt mot regleringsoch exploateringskrafterna, vilka tycks finnas väl företrädda i övriga berörda departement.

Herr talman! Jordbruksministern gav ett mycket kort och avhugget svar på mina frågor om huruvida man tänkte ge sig på att höja livsmedelspriserna i höst. Jag tycker att frågan är av intresse för både konsumenter och producenter, och i den meningen är det i allra högsta grad fråga om livsmedelspolitik. Det måste tillhöra principerna i en allmänpolitisk debatt att diskutera den allmänna politiska inriktningen av den politik som kommer att föras. Nu kom det ingen dementi från jordbruksministern, och det måste man tolka så att han inte kan ge klart besked om att man inte tänker höja livsmedelspriserna. Alltså övervägs det inom finansdepartementet eller var frågan nu slutligen hamnar. Om den här debatten kan tjäna någon nytta när det gäller den framtida ekonomiska politiken hoppas jag att den åtminstone givit jordbruksministern det beskedet att vpk:s hållning till höjda matpriser är fullständigt klar: vi kommer att bekämpa dem. Inom parantes kan jag nämna hur konsumentprisindex visar höjningarna från 1980 till 1983, om man håller sig till den perioden av 1980-talet. Livsmedlen har gått upp mest av allt — ja, inte riktigt, för hushållsel har också gått upp mycket. Både inköp av råvaror och tillredning av mat är alltså det dyraste av allting, i jämförelse. Utgifterna för kläder, transporter, fritid, nöjen och annat har ökat mycket mindre i pris än just dessa kostnader, som är så fundamentala för varje familj. Kostnadsjakten inom jordbruket är självfallet också oerhört viktig när det gäller att hålla nere jordbrukspriserna och livsmedelspriserna. Jag kan peka på det särskilda yttrande som vår ledamot i livsmedelskommittén har lämnat, där hon visar att en stor del av de prisregleringspengar som betalas ut används iledet före jordbrukaren och på det sättet utnyttjas till att betala insatsvarorna i jordbruket. Hon visar också att hanteringen av de här insatsvarorna till stor del sker inom stora monopolföretag — statens prisoch kartellnämnd har pekat på att det finns risk för att den här metoden ger överpriser och ökad inflation just när det gäller insatsvarorna, vilket sedan fördyrar livsmedlen. Det är självfallet mycket viktigt att komma åt den sidan av det hela. Ett sätt att begränsa överskottet, säger hon också i sitt särskilda yttrande i den här utredningen — så långt den nu har kommit — vore att försöka begränsa insatserna av handelsgödsel, proteinfodermedel, bekämpningsmedel och annat, som också är uppe till het debatt när det gäller miljön. Det är klart att alternativa, mer naturenliga produktionssätt inom jordbruket skulle kunna få positiva effekter när det gäller överproduktion, livsmiljö, kvaliteten på det vi äter och möjligheterna att få avsättning för det som produceras.

Herr talman! Det är riktigt som jordbruksministern påpekar att vi i slutet av 1970-talet hade ett problem. En stor del av mitt anförande ägnade jag åt bl.a. prismekanismen och påpekade att den sattes ur spel. Politikerna satte den naturliga prismekanismen ur spel genom lagerstödet. Där har vi orsaken till den problemställning som vi fick i slutet av 1970-talet Den berodde helt på lagerstödet. Jordbruksministern undrar om detta kan vara en engångsföreteelse. Naturligtvis är det svårt att säga om det är en engångsföreteelse, men jag tror att skogsnäringen — och landet som helhet — tjänar bäst på att den får arbeta under de marknadsekonomiska förutsättningar som i övrigt gäller på exportmarknaden. Jag litar på skogsägarna, om de bara får arbetsro. Om vi får arbeta under den lagstiftning som vi i dag har kommer vi att klara problemen. Jordbruksministern tar upp de förslag man jobbar med i departementet och säger att det är inte något förslag som ligger till grund för arbetet utan en departementspromemoria. Därför vill jag säga till herr ministern att det är ett överflödigt arbete. Jag tror det finns bättre sätt att använda arbetskraften i departementen på. Finns det inte det, har vi för mycket personal i departementen. De förslag som nu diskuteras är orealistiska, de är verklighetsfrämmande, och de tyder på en byråkrati i departementen som inte har någon som helst förankring i skogsbruket eller näringslivet över huvud taget. De vittnar inte om någon kännedom om hur det är ute på fältet. Förslagen kommer att få negativ inverkan på skogsägarna. Det är väl kontentan av det hela. Jag skulle vilja ställa en fråga till jordbruksministern: Är det skogsbruket som skall anpassa sig till skogsindustrin eller är det skogsindustrin som skall anpassa sig till skogsbruket och den produktion vi har? Jag tycker det sistnämnda vore riktigt. Jag skulle vilja göra jordbruksministern uppmärksam på ett litet problem. Just nu har vi högkonjunktur och god lönsamhet i skogsbruket, inte minst i sågverksindustrin. Under de närmast föregående åren har investeringarna varit låga — av naturliga skäl. I dag när lönsamheten ökar, går sågverksindustrin ut och vill investera. Och det är riktigt. Naturligtvis skall man hålla sin produktionsapparat i form och ha den up to date hela tiden. Men problemet är ju att när man investerar — och det gäller naturligtvis även andra näringar — så ökar kapaciteten. Den får man på köpet. Det kommer att skapa ett problem för skogsbruket. Med ökad kapacitet kommer man nämligen att ställa ökade krav på råvaran, och sådan råvara har vi inte, och vi kan inte heller ta fram den, vare sig på frivillighetens väg eller genom lagstiftning. Det vore intressant om ministern med några ord ville beröra den problematiken.

Herr talman! När jag lyssnar på de borgerliga debattörerna här, funderar jag understundom över om de över huvud taget har läst de direktiv som kommittén har fått. Jag utgår naturligtvis ifrån att ledamöterna har gjort det, men man resonerar som om man inte förstår innebörden i de problem som vi har att försöka komma till rätta med. Arne Andersson i Ljung kommer tillbaka och talar om överskottsproblematiken som om det inte var några problem förknippade med överskotten. Så lätt tror jag inte att man skall avvisa dem. Som jag sade tidigare har LRF och vi delat uppfattningen att vi måste analysera frågan: Vilka ekonomiska och andra konsekvenser på utvecklingen har en överproduktion, som hotar att växa och bli större och större i förhållande till efterfrågan i landet? Det skall också analyseras vilken roll den produktionen spelar ur allmänna sysselsättningspolitiska synpunkter och ur regionalpolitiska synpunkter. Vifta inte bort problemet! Det är fel att göra så. Nr 11 Sedan säger Einar Larsson att vi från socialdemokratisk sida uppenbarli Torsdagen den gen inte vill erkänna att jordbrukarna skall ha en med övriga grupper i 20 oktober 1983 samhället likvärdig standard — i den mån de gör en sådan insats i produktionen som det här är fråga om. — Vi har hela tiden sagt att vi accepterar den formen av likställighet. Men vi tyckte inte att det var särskilt klyftigt att formulera sig så, att ett huvudsyfte med jordbrukspolitiken skall vara inkomstutvecklingen för jordbrukarna. Det vore detsamma som att säga att ett huvudsyfte med försvarspolitiken skall vara inkomstutvecklingen för officerarna eller att ett huvudsyfte med utbildningspolitiken skall vara inkomstutvecklingen för lärarna. Ett huvudsyfte med den politik vi vill föra måste vara att tillgodose ett visst ändamål, nämligen i det här sammanhanget att trygga vår livsmedelsförsörjning. Det skall vara huvudsyftet. Sedan är inkomstmålet och konsumenternas intresse av att få livsmedel av god kvalitet till rimliga priser mål som bör jämnställas med varandra. Jag säger detta därför att jag är övertygad om att vi, om vi skall lyckas föra en bra livsmedelspolitik, måste försöka få både konsumenter och producenter att acceptera de insatser vi gör på den punkten i samhället. De måste känna att vi gör detta för deras skull, eftersom livsmedelsförsörjningen är en för alla gemensam angelägenhet. När det sedan gäller Stensson undrar jag om inte han skulle läsa den bok som LRF har gett ut om kostnadsjakt. Han frågar nämligen: Hur skall kostnadsjakten gå till? Det är märkligt att uppleva att politikerna har ett mindre intresse än näringen själv av att analysera de problem jordbruket står inför i dessa sammanhang — politikerna som ändå skall fatta beslut. Som jag ser det beskriver näringen på ett föredömligt sätt vad man skulle kunna göra inom ramen för en sådan kostnadsjakt för att öka möjligheterna att skapa en bättre lönsamhet. LRF lägger fram dessa förslag därför att man inser att det i nuvarande ekonomiska läge kommer att vara utomordentligt svårt att förbättra lönsamheten genom att låta livsmedelspriserna stiga och öka volymen. Det är ett mycket realistiskt resonemang som LRF för. Jag skulle vilja fråga Stensson om han över huvud taget inte har intresse av att tillsammans med LRF, som diskuterar från dessa utgångspunkter, fundera över om det inte finns konstruktiva förslag, som vi borde tillvarata. Sedan säger Stensson, när det gäller skogspolitiken, att vi från socialdemokratins sida tycks vara av den uppfattningen att vi skall avverka utan hänsyn tagen till tillväxt och utan hänsyn till natur och miljö. Hela tiden sätter naturligtvis tillväxten i skogen en gräns för våra möjligheter att avverka. Vi skall ha ett uthålligt skogsbruk, och under hänsyn tagen till natur och miljö skall vi utnyttja markens virkesproducerande förmåga. Det är så vi formulerar oss, och så står det också i skogsvårdslagen. Låt mig sedan säga några ord till Lorentzon. Han frågar mig rent ut: Är det skogsbrukets tillgång på råvara som skall vara bestämmande för skogsindustrins omfattning eller är det skogsindustrins omfattning som skall bestämma hur mycket råvara vi skall avverka? 33 Självfallet kan vi inte avverka mer än ett uthålligt skogsbruk tillåter. Men en situation som vi hamnade i för några år sedan och som vi inte vill hamna i igen är att den möjlighet till avverkning som finns icke utnyttjas i en högkonjuntur och att skogsnäringen och landet därigenom tillfogas allvarliga förluster och förlorar arbetstillfällen. Lorentzon sade att det är klart att man inte kan garantera att en sådan situation inte uppstår igen. Det tycker jag är ett hederligt besked. Han sade: Jag litar på skogsägarna. Jag vill svara honom: Jag litar på det stora flertalet skogsägare — de gör ett bra jobb; de både bidrar till att sköta skogen på ett riktigt sätt och bidrar till vår virkesförsörjning. Men tyvärr är ägarstrukturen inom skogsbruket på väg att ändras i en riktning som ger oss anledning att känna en viss oro för hur det blir i framtiden, när skogsägarna i större utsträckning kommer att vara människor som icke är beroende av skogsbruket för sin försörjning; de kan anlägga en annan syn på hur man skall vårda och utnyttja skog.

Det är den frågan vi borde diskutera.

Herr talman! Jag kan trösta jordbruksministern med att jag som ledamot av kommittén självfallet har läst direktiven. Och för den händelse ministern i andra hand tänkte sig att det bara var så — och det är ju illa nog — att jag inte hade förstått dem vill jag hävda att jag rent av har gjort det. Men vi har inte samma syn på de här sakerna. Det ligger helt utanför ministerns möjligheter att få oss att dessutom tycka att direktiven på alla punkter är bra och vilja villfara alla ministerns önskemål. Det är nog där skillnaden ligger, och glädjen med debatten är väl att vi har samma mål — en bra jordbrukspolitik för Sverige — och kan föra debatten med utgångspunkt i detta men ändå inte göra det så, att den i varje avsnitt blir bokstavsbunden till ministerns direktiv. Jag vill konkretisera mig bara på en enda punkt, eftersom tiden inte medger så mycket mera. Ministerns synsätt beträffande avindexering i allmänhet delar jag. Vi tror att automatiska uppräkningar i många avseenden kan få konsekvenser som inte är fördelaktiga. Men jag har också den mycket bestämda uppfattningen att det produktionsmedelsindex som i det här sammanhanget är aktuellt icke är att jämföra med andra index. Detta är ett för sitt syfte särskilt tillkommet index. Det avser inte att ge brukaren någon garanterad inkomstnivå eller standardnivå. Det är tillkommet enbart för att man skall få till stånd en metod att beräkna uppkomna kostnadsökningar på produktionsmedlen. Det är icke ett index som helt kan jämföras med andra index, och det skall därför inte omfattas av den princip som i andra sammanhang mycket väl kan hävdas beträffande avindexering. Därför har jag varit med och avgivit en reservation — Nr 11 till det delbetänkande som nu har lämnats. Jag ville också i all korthet visa på Torsdagen den att detta är ett ganska orimligt synsätt. 20 oktober 1983 När det gäller omvärderingen av målen låter det sig mycket väl sägas att det är olyckligt med en strid om målen. Det finns ju några olika mål för Allmänpolitisk dejordbrukspolitiken, och det gagnar ingen att ta strid om vilket av målen som — patt är viktigast. Det är några mål som med nödvändighet måste uppfyllas för att vi skall få till stånd en vettig jordbrukspolitik. Den diskussionen avser vi att föra i livsmedelskommittén — det är väl hastigt att göra det här. Jag vill till sist, med anledning av Hans Peterssons i Hallstahammar inlägg, säga att det torde vara alldeles uppenbart att jordbruksministern har att inom kort mycket snabbt bestämma sig för vilken sida han skall välja här i kammaren. Skall jordbruksministern än en gång försätta sig i samma märkliga situation som han gjorde vid nyåret förra året, då kommunisterna bestämde politiken? Regeringen har inte någon egen majoritet utan är beroende av vad andra partier anser. Därför tycker jag att jordbruksministern skall lägga fram förslag som är formulerade på ett sådant sätt att vi från den borgerliga sidan kan diskutera dem. Regeringens politik står onekligen, jordbruksministern, vår politik närmare i dessa frågor än den extrema politik som Hans Petersson står för. Beträffande debatten om skogspolitiken undrar jag om det för en god socialdemokrat som Svante Lundkvist finns något tillfälle som inte är bra för att införa en ny reglering, en ny begränsning, en ny styrning. Det verkar inte så, då regeringen talar om att återkomma med nya åtgärder på skogspolitikens område. Kan det vara så enkelt som att alla tillfällen är de rätta för att reglera mer?

Herr talman! Anledningen till att vi talar litet förbi varandra är att jordbruksministern för en debatt på de grunder som i huvudsak var gällande för ett år sedan. Sedan dess har vi läst direktiven, arbetat i utredningen med sjuttiotalet experter, sakkunniga och ledamöter, skrivit betänkanden och reservationer. Det är från denna nya plattform som jag anser att det är mer intressant att diskutera. I det läget har utredningen inte kunnat prestera den mirakelmedicin som Svante Lundkvist tydligen fortfarande tror på, utan man har producerat ett enda litet förslag där man säger att problemet med överproduktionen skall lösas genom att den investeringsbegränsning som riksdagen redan har beslutat om förlängs. I övrigt vill man pröva en prispress på jordbruket. På den punkten tycker jag att det som LRF säger är mer aktuellt: ”Det är inte möjligt att med en prisoch lönsamhetspress nå balans mellan produktion och konsumtion om man inte accepterar drastiska sänkningar av lantbrukarnas inkomster. I ett inledningsskede kan en lönsamhetspress medföra en produktionsökning. Lantbrukare som investerat för en framtida effektiv produktion är 35 känsligast för en prispress. Produktionen minskar inte för att dessa lantbrukare går i konkurs. För att en prispress skall leda till minskad produktion fordras att sysselsättningsmöjligheterna utanför jordbruket är goda.” Men sysselsättningsmöjligheterna utanför jordbruket är inte goda just nu. Då inskränker sig plötsligt hela debatten till jordbruksministerns ovilja mot en, låt mig gärna erkänna det, olycklig formulering om målens inbördes relationer. Men det är tydligen mest en fråga om vokabulär. Om det bara handlar om detta var apparaten med livsmedelsutredningen väldigt stor. Om man litar på skogsägarna vill jag bestämt säga: Kom inte med ett nytt förslag som pressar de aktiva skogsägarna mer än de passiva!
Herr talman! Svante Lundkvist, jag kan inte påstå att jag har läst den här boken i sin helhet, men jag läser ganska noga den ideologiska tidskriften Perspektiv, och jag läser även Land ganska noga. I dessa tidskrifter har dessa tankegångar återfunnits. När det första konkreta förslaget kom från livsmedelskommittén, innebar det att denna inte skall lämna något eget förslag till hur kostnadskompensationen för insatsvarorna i jordbruket skall ske i framtiden, utan förslaget lämnas ut till olika remissinstanser. Sedan kan regeringen säga att alla tre förslagen fanns där och att ingen hade någon erinran mot det. Jo, som väl är, fanns det några som reserverade sig mot förslaget. Men när det förhåller sig på detta sätt blir man litet grand misstänksam. Och det är av den anledningen som jag har hållit ett anförande i går kväll och även replikerat i dag. När det gäller skogen tycks det ändå vara så, enligt de papper som cirkulerar, att arbetsgruppens förslag om tvångsavverkning gör det möjligt för regeringen att tvinga skogsägare att slutavverka tidigare än vad som föreskrivs i den nuvarande skogsvårdslagen. Det är regeringen som bestämmer. Här har också tidigare varit tal om försurningseffekter i skogen. I det sammanhanget vill jag påminna om att centeroch folkpartiregeringen våren 1982 framlade förslag om mer skärpta normer för utsläpp i förbränningsanläggningar än vad socialdemokrater — och för all del också moderater — då gick med på. Tongångarna är litet annorlunda i dag, och vi är tacksamma för det.
Herr talman! Jordbruksministern är orolig för ägarstrukturen. Med den avgiftsoch skattepolitik och den låga lönsamhet som i dag råder inom jordoch skogsbruket kommer det säkert att bli en ny ägarstruktur. De aktiva jordbrukarna har näppeligen någon möjlighet att förvärva eller behålla fastigheter. Visst är det, herr Lundkvist, förnuftigt att fundera. Men fundera noga innan ni släpper ut de ogenomtänkta förslag som nu har presenterats!

Nr 11 Herr talman! Arne Andersson säger sig dela mina synpunkter på Torsdagen den automatiska index i största allmänhet. De kan vara en form av kompensation — 20 oktober 1983 som medför problem om man samtidigt vill motverka inflation. Men han säger att det index vi nu talar om inte kan jämföras med indexregleringar vi Allmänpolitisk dehar på andra områden. Det är riktigt att detta är ett index som syftar till att batt kompensera näringen för andra kostnader och på ett annat sätt än index som gäller på andra områden. Vad vi diskuterar är inte om kompensation skall utgå. Frågan är hur kompensation skall utgå. Vad jag vill diskutera är om den kostnadsjakt som LRF finner nödvändig verkligen har stöd av ett index som innebär att man automatiskt betalar ut kompensation oberoende av hur eller med vilken inriktning produktionen bedrivs. Finns det något intresse för oss att diskutera hur kostnaderna skall kompenseras från den utgångspunkten? Jag utgår från att LRF ser till näringen som helhet och har erfarenhet av de problem som näringen som helhet har att brottas med framöver. Från den utgångspunkten har LRF sagt sig inte kunna hoppas på en lösning i stort av näringens lönsamhetsproblem som innebär att priserna stiger kraftigt eller att produktionen ökar. Vi måste angripa dessa problem på något sätt. Då är frågan på vilket sätt vi skall få till stånd det ansvar och det intresse för anpassning av inriktningen och uppläggningen av produktionen som vi alla ändå — föreställer jag mig — är intresserade av. Jag tror inte att vare sig Arne Andersson, Einar Larsson eller Börje Stensson menar att vi bara skall basa på i gamla hjulspår och trösta oss med att vi har automatisk kompensation. Vi skall naturligtvis fortlöpande diskutera vad vi kan göra för att förändra det hela till det bättre. Så sker ju också. Jag följer Lantbruksnytt på söndagsmornarna, och därigenom får jag redovisat på vilket sätt många enskilda jordbrukare tar nya initiativ på sina gårdar och hur de kommer underfund med att de kan lägga upp sin produktion på ett betydligt vettigare sätt än de har gjort förut och att detta tillför dem olika förmåner. Det är ju hela den utvecklingen som vi gärna vill stödja. Och fortfarande är det en diskussion vi för om hur vi på bästa sätt skall komma framåt på den punkten. När det sedan gäller åkermarkens utnyttjande säger jag som jag alltid sagt: Vi skall utnyttja denna viktiga resurs. Men frågan är också där: Hur? Det är den frågan som vi fortlöpande måste diskutera, liksom inriktningen av produktionen på denna tillgång. Einar Larsson sade att utredningen nu avlevererat ett betänkande och att det inte innehöll någon mirakelmedicin. Men det skulle varit rätt mycket begärt att de skulle ha haft en mirakelmedicin att redovisa i detta första betänkande. Utredningen skall arbeta ytterligare ett år och har hela den breda problematiken kvar att diskutera. Jag är personligen övertygad om att det var och är angeläget att vi får genomlysa livsmedelsförsörjningens problem icke bara med en diskussion kring jordbrukets problem, utan också när det gäller de övriga leden i livsmedelsförsörjningen: förädling, distribution och handel. Sammantaget är Et det allt detta som slutligen ger de produkter som konsumenterna skall ha och som i sin tur skall innebära möjligheter för näringen att fungera väl. Jag kan för min del avsluta denna debatt genom att säga att när det gäller skogen har det aldrig varit avsikten att de aktiva skall drabbas av de åtgärder vi här diskuterar. Det föreligger fortfarande inget politiskt förankrat förslag. Jag vill markera det på nytt, för både Börje Stensson och Sven Eric Lorentzon diskuterar som om det fanns där. Men jag vill säga att det vore väldigt välkommet om man också ifrån de borgerliga politikernas sida ville analysera de problem vi ser framför oss också på detta område. Ingen kan inbilla mig att man inte även på den borgerliga kanten inser att vi kommer att ha problem på grund av den latenta brist på råvara som vi får arbeta mot under en lång tid framöver.

Herr talman! Den socialpolitiska debatten började i går i samband med att socialministern ansåg sig nödsakad bryta talarlistan och gå upp och göra en deklaration beträffande pensionerna. Det är tydligt att socialministern blev så tagen att han inte vågat sig i hit till kammaren i dag efter gårdagens debatt. Jag tycker det är anmärkningsvärt. Jag skall med anledning av den debatten enbart något ta upp pensionsfrågan. Socialministern försökte genom att redovisa höjningen av pensionerna också påvisa att vallöftena hade hållits. Hans försök att bevisa detta misslyckades. Vi kommer ihåg hur socialdemokraterna i valet ropade ut pensionslöftena och andra löften vid debatter och möten på gator och torg. Efter valet har tonen ändrats. Känns det inte besvärande för socialministern, som tidigare varit partistrateg? Från moderat sida kritiserar vi inte regeringens insikt om att man behöver spara. Men vi kritiserar mycket starkt det sätt på vilket regeringen presenterar sina sparförslag. Varför inte vara ärlig och tala om att vallöftena inte kunde hållas? Dimridåer och pusselläggande i tro att sveket skall gömmas är synbarligen socialministerns strategi. Samtidigt som socialministern sviker de egna löftena söker han måla de borgerliga förslagen i svarta färger. Sanningen är den att om det borgerliga förslaget om pensionerna slagit fullt ut 1984, hade det samlade pensionärskollektivet fått drygt 300 milj.kr. mer än med det socialdemokratiska förslaget. Jag slår mig inte för bröstet på grund av detta. Jag klandrar inte heller regeringens sparnivå, men säg som det är, socialministern! Man kan verkligen fråga sig: Varför är socialdemokraternas sparförslag alltid sociala, medan de borgerligas genomgående är asociala? Jag kan ge ett annat exempel på schackrandet. KPI fastställs utifrån tredje veckan i november månad och utifrån detta basbeloppet för kommande år. Inflationen för kommande år räknas utifrån tredje veckan i december månad. Och se, vad gör då regeringen? Jo, just i detta interregnum lägger man in inflationshöjande politiska beslut, t.ex. sänkta livsmedelssubventioner och höjda spritpriser. Detta kan beräknas motsvara ca 0,5 20 på KPI, men genom att man har valt att förlägga ikraftträdandet efter tredje veckan i november och före tredje veckan i december, innebär detta att beloppet inte belastar basbeloppsberäkningen för pensionerna 1984 och inte heller inflationsmålsättningen för kalenderåret 1984. Detta är beräknande gjort av socialministern, men det är föga heroiskt. Jag manar än en gång: Sluta med schackrandet och stå i stället för hederliga beslut. Jag vill så gå över till att belysa olikheten mellan den socialistiska politiken och den moderata på trygghetsområdet. Vi har en viktig sak gemensam, nämligen uppfattningen att tryggheten för de enskilda människorna utgör en hörnsten i ett välfärdssamhälle. Jag tycker att vi har anledning att ge varandra det erkännandet och inte ifrågasätta ambitionen på denna punkt. Vad som skiljer är för det första vad vi lägger in i begreppet trygghet och, för det andra, på vilket sätt tryggheten skall uppnås och bevaras. Socialdemokraterna gör medvetet eller omedvetet det misstaget att de sätter likhetstecken mellan socialistisk politik och en socialt inriktad politik. De bygger välfärden på kollektivet och kollektiva lösningar. För oss moderater är den enskilda människan centrum för trygghetspolitiken. I den debatt som har förts — bl.a. med anledning av moderata samlingspartiets förslag till partiprogram — har detta klart framgått. En förutsättning för social trygghet är en stabil ekonomi. Detta gäller inte minst f. n. i vårt samhälle med dess ekonomiska problem. Jag vill börja med att peka på detta, därför att skillnaden mellan en socialistisk och en moderat bas för trygghetenhär kommer till uttryck. Socialdemokraterna gick ut i valet med löften. Man gjorde detta trots att man måste ha vetat bättre. Man kom till kanslihuset. Hade man då tro på sin egen ideologi? Kanske. Men se — i det praktiska arbetet höll inte teorierna. Den stora offentliga sektorn och kollektiviseringen löser inte problemen i ett land som har världens högsta skattetryck. Grunden för tryggheten måste läggas i den ekonomiska politiken. Vi vet att marknadsekonomin är det bästa systemet för ekonomisk tillväxt och trygghet. Det är utifrån detta faktum som vi moderater pläderar för en förstärkt marknadsekonomi. Det föreligger således ingen motsättning mellan en förstärkt marknadsekonomi och en ökad trygghet. Tvärtom vet vi av erfarenhet att längre gående centralstyrning och reglering hämmar tillväxten och därmed tryggheten. Socialdemokratin väljer en försvagning av marknadsekonomin och därmed en försvagning av tryggheten. En annan viktig faktor är människosynen. Socialismen utgår från den kollektivistiska människosynen, och i förlängningen av detta har man en övertro på kollektiva lösningar. Detta innebär att politiker och olika företrädare skall bestämma över de många. Socialismen bygger också på den Nr 11 materialistiska människosynen, och i detta ligger en fara, eftersom man då Torsdagen den bortser från hela människans behov. 20 oktober 1983 Med anledning av just denna fara dömer man också ut individualismen såsom varande egoism. Man bortser från behovet av valfrihet för den enskilde. Man för fram en ensidig jämlikhetsfilosofi, men bortser från batt behovet av att erkänna olikheten — den positiva olikheten hos oss människor. Man förringar det dynamiska värde som ligger på individuell nivå. Jag tror att det är just därför som många unga i dag vänder sig till moderata samlingspartiet. Vi moderater bygger vår politik på den enskilda människan. Vi utgår då från hela människans behov. Varje människa är unik, vi är alla olika. Det är ju detta som gör människan suverän i skapelsen. Integritet och hänsyn präglar denna människosyn. Valfrihet är en nödvändighet, och politikerna är de enskildas tjänare, inte deras herrar. I detta ligger också den självklara slutsatsen att de enskilda skall bestämma så mycket som möjligt själva. Friheten är inget fult eller asocialt. Friheten är människans innersta kännemärke och behov. Ansvaret är den tredje punkt som jag vill peka på. I ansvaret ligger värdekonservatismens kärna. Utifrån den kristna livsåskådningen måste vi forma ett samhälle, där den enskildes ansvar tas till vara. Det samhälle som inte tar till vara den enskildes ansvar kan inte heller ansvara för den enskildes trygghet. Hänsynen till och omtanken om medmänniskorna är vägledande för detta mänskliga ansvar. Inom ramen för detta ansvar ligger också behov av gemensamma åtaganden i samhället. Detta har vi aldrig förnekat. I ett samhälle, där hänsyn tas till individernas olikheter och behov, upplever också individen större trygghet. Det kollektiva samhället fungerar annorlunda. Och — ärade kammarledamöter — det paradoxala är att den som inte passar in i kollektivet förskjuts och ställs utanför. Först i detta sammanhang erkänns egentligen den enskilde individen, just i det läge då han eller hon inte passar in i kollektivet. Detta är egentligen en väldigt grym livsfilosofi. Hur fungerar då vår politik i verkligheten? Jag vill peka på några punkter och börjar med familjen. Vi menar att man måste återupprätta familjens suveränitet i samhället. Familjen måste få ett ökat ansvar. Det är i familjekretsen som man kan ge kärlek, värme och omtanke. Det är i familjekretsen som barnen skall fostras och läras vad som är rätt och riktigt, vad som är mitt och ditt. Familjen måste få möjlighet att fungera utifrån valfrihet och familjens egna behov. Därför begär vi förändringar på familjepolitikens område. Vi vill ha skatt efter bärkraft. Vi vill ha vårdnadsersättning och avdrag för styrkta barnomsorgskostnader för att på så vis ge ökad rättvisa åt barnfamiljerna. Vad gör då socialdemokratin? Om vi studerar propositionen om stöd till kommunal barnomsorg, finner vi att socialdemokraterna går den motsatta vägen. Först och främst måste man säga att det är under all kritik att socialministern, socialdepartementet och regeringen lägger fram en proposi 40 tion med så bristfälligt innehåll att det över huvud taget inte framgår vilka kostnaderna blir vare sig för staten eller kommunerna. Detta gör att det är omöjligt att över huvud taget ta ställning till propositionen. Tanken och andan i propositionen är att kommunernas ställning stärks när det gäller barnomsorgen. Man gynnar den kommunala institutionsomsorgen till förfång för för det första familjedaghemmen, för det andra de enskilda daghemmen och för det tredje deltidsförskolorna. Detta innebär att socialdemokratin satsar på den dyraste formen av barnomsorg och att vi får färre barnomsorgsplatser. Man beskär valfriheten, vilket innebär sociala svårigheter för enskilda barn och familjer. Socialdemokraterna påstår att den moderata socialpolitiken innebär att plånböckerna styr. Ingenting kan ju vara felaktigare. Det framgår om man klart och objektivt jämför den socialdemokratiska familjeoch barnomsorgspolitiken med den moderata. Socialdemokraterna satsar på den dyrbaraste formen av barnomsorg. Det är snarare så att socialdemokraterna inte tar hänsyn till ekonomiska realiteter. En viktig faktor när det gäller propositionen är även att deltidsförskolorna inte får stöd, vilket i stor utsträckning kommer att drabba glesbygdskommunerna och familjer som inte kan tillgodogöra sig den kommunala barnomsorgen i övrigt. Socialdemokraterna säger att de slår vakt om de svaga. Låt mig ge två exempel, som jag tycker tyder på motsatsen. Vi kräver skatt efter bärkraft för barnfamiljer, vilket innebär att de ekonomiskt svagaste barnfamiljerna skall få lägre skatt och därmed ett ökat ekonomiskt utrymme. Socialdemokraterna säger nej till detta. Vi anser att de pensionärer som står utanför ATP systemet skall få förstärkta pensioner via pensionstillskott. Socialdemokraterna säger nej till detta. Har man inte från början följt den socialdemokratiska ideologin i pensionsdebatten, skall man inte ha någon trygghet. Detta är den socialdemokratiska stilen när det gäller att slå vakt om de svaga. Det är synd att socialministern inte är här och försvarar sitt fögderi i detta avseende. Bostadspolitiken är ett annat område, som också visar att de svaga grupperna och barnfamiljerna drabbas av den socialistiska bostadspolitiken. Jag går så över till hälsooch sjukvården. I vårt förslag till partiprogram heter det: ”Hälsooch sjukvården skall bedrivas såväl i enskild som i offentlig regi. Det offentliga skall ha ansvar för tryggheten till en god sjukvård samt för patienternas rättssäkerhet och integritet. Kombinationen av offentlig och enskild vård ökar valfriheten. Vården kan därigenom bli både mänskligare för den enskilde och billigare för det allmänna.” Det här är mycket viktigt. Men varför säger socialdemokraterna nej? Vi har nu flera exempel på enskilda initiativ i vården: City Akuten i Stockholm, Privata vårdcentralen i Jönköping och jourcentraler på flera ställen i vårt land. Människorna efterfrågar också denna vård. Nu har plötsligt socialdemokraterna fått kalla fötter och försöker att sätta sprätt på den offentliga vården. De säger: Nu måste ni som är anställda inom offentlig vård bli mera service-minded! Precis som om inte de som arbetar i offentlig vård tidigare har gjort så gott de kan. Det är egentligen fråga om en märklig kritik mot dem som arbetar i offentlig vård. Det fel som socialdemokraterna gör är att de tar avstånd från valfriheten. De försöker nu att på olika sätt stoppa de enskilda iniativen. Motivet för socialministern till att stoppa de enskilda initiativen anges enligt gammalt gott socialdemokratiskt manér vara att det skulle vara de rika som gynnas av de privata alternativen och initiativen. Låt mig på två punkter bevisa att socialministern har fel. För det första är den enskilda vården genomgående billigare än den offentliga. Det gäller för sjukhusvård, för öppenvård och även för annan vård. Skulle det vara så, att de rika gynnas av att vi får in billigare alternativ i samhället? Givetvis inte. För det andra gör socialministern fel när han inte vill erkänna att vi i moderata samlingspartiet vill ändra på socialförsäkringssystemet, så att samma möjlighet till stöd föreligger oavsett vilken vårdform man efterfrågar. Vi vill ha ett försäkringssystem som ger samma möjligheter för alla. Missbruksvården är en annan punkt som är viktig i sammanhanget. Vi har från moderata samlingspartiet sagt att samhället måste ta ett större ansvar. Man måste vidta tvångsåtgärder i ett tidigare skede. Man måste också lita mer till enskilda initiativ av typen LP-stiftelsen och andra ideella organisationer. Låt mig bara på en punkt visa hur det är i kollektivismens samhälle. I kollektivismens samhälle begär man från fackföreningar stöd av staten för att hjälpa sina egna arbetskamrater som har svårigheter med missbruk. Detta visar hur långt det har gått när det gäller felaktigheter i det nuvarande systemet. Till sist, fru talman, vill jag säga att det är oroande ur trygghetssynpunkt inför framtiden att den socialdemokratiska politiken drivs på det sätt som sker på det ekonomiska området. Socialpolitiken sitter fast i gammalt socialistiskt tänkande. Kollektivens makt ökar. De dyrare alternativen prioriteras, vilket innebär att man får mindre möjligheter till vård och ansvar. Vi menar att man måste få till stånd en socialpolitisk reformation, som innebär en ökad tro på den enskilde och större respekt för den enskildes ansvar. Vår ekonomi, vår trygghet och till sist, fru talman, hänsynen till den enskilde kräver detta. Jag vill en än gång beklaga att vår socialminister tar större hänsyn till TV-tider än till Sveriges riksdag.

Fru talman! Även jag beklagar att socialministern inte är närvarande i den här debatten. Jag förutsätter dock att han tar del av protokollet. Under sin tid i opposition var socialdemokraterna suveräna på att hitta hårda — för att inte säga hänsynslösa — omdömen om den då förda politiken på det sociala området. Anklagelser om social nedrustning och ekonomiskt elände fullständigt haglade över oss. Små blygsamma besparingar blåstesupp — Nr 11 så att folk skulle tro att hela vårt trygghetssystem skulle raseras. Torsdagen den Socialdemokraterna — med Olof Palme i spetsen — var mästerliga i att 20 oktober 1983 försäkra att några besparingar aldrig skulle drabba det sociala området, om socialdemokraterna fick folkets förtroende. Pensionärerna fick de mest konkreta löftena. Det var säkert många pensionärer som för ett år sedan röstade på socialdemokraterna i tron på att pensionerna skulle bli skyddade från prisökningar till sista öret. Nu har vi facit. Nu vet vi att löftena före valet enbart var ett desperat försök att vinna tillbaka regeringsmakten. Pensionärerna är inte ensamma om att ha blivit grundlurade. Det vore fel att anklaga socialdemokraterna för att de nu inte längre kan blunda för den ekonomiska verkligheten. Däremot finns det anledning att häftigt reagera mot den förljugna argumentation som partiet bl.a. använde mot pensionärerna. Vad Sten Andersson och Olof Palme försöker säga till pensionärerna är egentligen att prisökningar förorsakade av devalveringen inte är några prisökningar. Sådana prisökningar skall inte pensionärerna kompenseras för numera. Den reservationen fanns inte i Olof Palmes många tal till pensionärerna före valet. Varken Olof Palme eller Sten Andersson vill vara så uppriktiga att de ber pensionärerna om ursäkt. Det är synd! Respekten för den äldre generationen borde kräva att regeringen erkänner att devalveringens prisökningar gröper ur pensionärernas plånböcker precis som alla andra prisökningar. Det vore hedervärt om regeringen slutade med att försöka smita undan från denna ofrånkomliga sanning. Hela det politiska arbetet tar enligt min mening allvarlig skada av de obegripliga turer som regeringen gett sig in på i fråga om pensionerna. Vi kan som politiker — precis som alla andra människor — ibland göra felbedömningar av utvecklingen. Vi kan också frestas att lova svenska folket för mycket av godbitar. Dessa felbedömningar och brister i löften kan kanske tolereras av en del. Då krävs det dock att vi är uppriktiga och erkänner att vi har gjort felbedömningar. Det erkännandet vill socialdemokraterna inte göra inför landets pensionärer. Man vill inte gå med på att Olof Palme och andra socialdemokrater inte kunde hålla löftena till den äldre generationen. I stället väljer socialdemokraterna att försöka göra svart till vitt. Det som tidigare var farliga och obehagliga prisökningar är inte längre prisökningar för pensionärerna, enligt socialdemokratisk argumentation. Att föra ut ett sådant budskap är enligt min mening moraliskt förkastligt. Hela det politiska klimatet tar skada av sådana osunda debattmetoder. Omsorgen om att upprätthålla folkets förtroende för våra demokratiska arbetsmetoder borde göra oss varsamma med orden. Jag tror att Olof Palme sagt något liknande vid något tillfälle. Det vore inte så dumt om han själv försökte leva efter dessa goda råd. Socialdemokraterna driver en förbryllande politik inte bara på pensionärsområdet. Den är förbryllande även på det sociala området i övrigt. När regeringen Fälldin presenterade förslag om flerbarnsstöd var socialdemokra 43 terna emot det förslaget. Man fällde t.o.m. mycket hårda omdömen om denna rättvisereform. När socialdemokraterna kom till regeringsmakten bytte man fot i frågan. Den sinnesändringen hälsade vi naturligtvis med tillfredsställelse. Det obegripliga är att en och samma reform kan vara fördelningspolitiskt fel en dag och en annan dag bli fördelningspolitiskt riktig. Är det möjligen så att förslag som kommer från andra partier än socialdemokraterna alltid är fel? Eller är det en dålig analys från socialdemokraternas sida som legat bakom det tidigare motståndet mot flerbarnsfamiljerna? Jag vill vara mild i min tolkning och tro att det är dålig analys bakom socialdemokraternas politik. Kanske är jag för snäll i denna min tolkning. När jag ser till socialdemokraternas familjepolitik blir jag mycket bekymrad. Jag saknar gammal traditionell socialdemokratisk rättvisepolitik på detta område. Likaså saknar jag den respekt, den uppskattning och det förtroende för föräldrarnas stora insatser för sina barn som alla borde visa dem. Jag är beredd att ge chefredaktören för socialdemokraternas största morgontidning — Lars Engqvist — rätt när han uttalar bekymmer över att partiet sitter fast i ett institutionstänkande. Det är farligt att tro att en enorm statlig och kommunal apparat är lösningen på alla människors problem. Jag tror inte att socialdemokraterna riktigt har upptäckt denna verklighet. Jag skall mycket konkret-belysa vilka effekter socialdemokraternas politik får för barnfamiljerna i olika delar av landet. Låt mig ta en socialdemokratiskt styrd kommun som Nybro som exempel. Det gör jag för att inte bli beskylld för att det är centerpartister som bär skulden för att det ser ut som det gör i denna kommun. I stora delar av landet i övrigt, ofta i ekonomiskt svaga områden, gäller samma förhållanden som för Nybro kommun. Med det statsbidragssystem som socialdemokraterna byggt upp får denna industriarbetarkommun 2 700 kr. i statsbidrag per barn och år till sin barnomsorg. Samtidigt får det ekonomiskt rikare Stockholm 17 000 kr. per barn och år från staten. Hur kan någon socialdemokrat försvara att den rika kommunen får 14 000 kr. mer per barn och år i stöd från staten? Är barnen mindre värda i den typiska industriarbetarkommunen? Eller skall de föräldrar i Nybro som själva i stor utsträckning utför omsorgen om sina barn bli ekonomiskt bestraffade av staten? När man sitter fast i ett ensidigt institutionstänkande går det ut över en mycket stor del av barnfamiljerna. Men detta faktum försöker socialdemokraterna blunda för. Vi borde vara överens om att alla barn behöver omsorg; det borde vara en självklarhet för alla. Denna självklarhet gäller dock inte för socialdemokraternas insatser för barnfamiljerna. Socialdemokraterna tycker att det är rättvist att samhället årligen satsar ungefär 14 000 milj.kr. per år till 30 ä 40 Jo av barnfamiljerna. 60 å 70 90 av barnfamiljerna får nöja sig med att betala omsorgen åt andras barn. Vid tidigare stora sociala reformer har principen att alla skall omfattas av dem gällt. Barnbidrag utgår till alla barn, folkpension till alla pensionärer och sjukvården gäller för alla. Men i fråga om vård av barn har vi fått en helt ny princip. Arbetet blir inte ekonomiskt värderat när föräldrar själva vårdar sina barn. Detta är djupt orättfärdigt. Det är en farlig underskattning av föräldrarnas och hemmets stora betydelse för kommande generationer. Lars Engqvist har visionerna och förmågan att se faran i socialdemokraternas politik. Tyvärr har inte regeringen Palme samma förmåga. Låt mig ta ytterligare ett exempel från den praktiska verkligheten. Om en familj med tre barn kan flytta över vården av sina barn till grannen och dennes hem, som utgör ett av kommunens familjedaghem, händer ungefär följande. Då blir vårdarbetet ekonomiskt värderat. Vederbörande får ungefär 75 000 kr. i årslön för åtta timmars vårdarbete per dag och dessutom en skattefri kostnadsersättning på 25 000 kr. per år. Väljer däremot trebarnsfamiljen att själv utföra samma vårdarbete under dygnets 24 timmar får föräldrarna varken lön eller kostnadsersättning. Vem kan säga att detta är rättvist? Att så totalt underskatta föräldrarnas ansvar och omsorg om sina barn är en i grunden familjefientlig politik. Det inser tyvärr inte regeringen Palme. Om gamla fina rättviseoch fördelningspolitiska traditioner fortfarande gäller för socialdemokratisk politik, bör det leda till ett nytänkande. Nu tycker socialdemokraterna att det är rätt att småföretagare, arbetare och lågavlönade kvinnor t.o.m. med sina skatter skall subventionera barnomsorgen åt höginkomsttagare. Vilka fördelningspolitiska skäl finns för att ge en subvention på uppemot 90 000 kr. per år till familjer som kan ha en årsinkomst på närmare en halv miljon kronor? Vi får inte blunda för att många föräldrar känner sig diskriminerade av att utföra vårdarbete som inte värderas till en enda krona. Jag förstår att de känner sig dåligt uppskattade. För oss i centerpartiet är det en självklarhet att alla barn behöver vård och omsorg. Till skillnad mot regeringen har vi förtroende för landets barnföräldrar. Vi litar på att man i varje hem har förmåga att själv avgöra vilka former av barnomsorg som passar bäst. För att ge barnfamiljerna den fulla valfriheten måste samhället äntligen inse att även föräldrarnas vårdinsatser skall värderas. Vi skall givetvis också ge barnfamiljerna friheten att välja andra vårdformer. Vi inom centerpartiet anser att barnfamiljerna på många håll gemensamt har löst omsorgsfrågan på ett föredömligt sätt. De frivilliga formerna vill socialdemokraterna tyvärr fortfarande diskriminera och motarbeta. Min fråga till socialdemokraterna blir: När kommer nytänkandet? När är ni beredda att ekonomiskt värdera och uppskatta föräldrarnas vårdinsatser?

Fru talman! Även jag beklagar naturligtvis att socialministern inte har tid med riksdagen. Jag kan bara hoppas på att det inte beror på nonchalans mot riksdagen eller ointresse av att ta del av den socialpolitiska debatten. Däremot noterar jag med tillfredsställelse att statsrådet Gertrud Sigurdsen är närvarande och alltså visar intresse för den här debatten inom den allmänpolitiska debattens ram. Den intervju som socialministern har gett tidningen Metallarbetaren har redan refererats i gårdagens debatt. Den är värd ett närmare studium. Socialministern får där möjlighet att förklara sveket mot pensionärerna. I intervjun säger han dels att socialdemokraterna lovade pensionärerna full värdesäkring av pensionerna, dels att det inte blir så för 1984. Nu visste vi redan att löftet om värdesäkring av pensionerna skulle brytas för år 1984. Men därefter, lovar Sten Andersson i intervjun, skall full värdesäkring gälla. Jag citerar: ”Vårt förslag ger en något mindre höjning av pensionerna 1984 än som hade blivit fallet utan devalveringen. Sedan följer pensionerna konsumentprisindex. Vi har med full värdesäkring menat att vi anknyter till konsumentprisindex.” Men vad är ni då oense med pensionärsorganisationerna om, frågas i Metallarbetaren? Jo, de vill att vi skall lova att återgå till fullt skydd redan 1985, svarar socialministern. Alltså: Sten Andersson säger dels att man efter 1984 står för löftet om fullt inflationsskydd, dels att man är oense med pensionärsorganisationerna, därför att man inte kan lova dem full kompensation efter 1984. Det finns mer på temat ”dubbla budskap” i intervjun. Sedan hänsyn tagits till devalveringseffekten skall vi återgå till att räkna upp pensionerna efter konsumentprisindex, säger Sten Andersson, dvs. full kompensation för prisstegringar. Längre fram i intervjun får han frågan vad pensionsberedningen skall göra. Jo, den skall titta på om vi skall ”ha ett system som är relaterat till både priser och löner”, svarar han. Alltså: Sten Andersson säger dels att pensionerna i framtiden skall följa prisstegringarna, dels att han skall låta utreda om de verkligen skall göra det. Jag hoppas att Sten Andersson tar del av protokollet från den här debatten i efterhand. I så fall skulle jag vilja att han begrundade Den Heliga Skriftens ord om att ditt tal skall vara ja, ja och nej, nej. Pensionärerna, som alla andra, vill bli behandlade som de myndiga och tänkande individer de är. De förstår att landets ekonomi måste saneras, och de är också beredda att medverka efter måttet av inkomster och betalningsförmåga. De genomskådar sådant ”dubbelprat” som Sten Andersson ägnar sig åt i den här intervjun. Särskilt är det så sedan de nu har fått erfarenheter. De ser ju nu att de har blivit svikna, att det är som Metallarbetaren konstaterar: ”— — — visst rör det sig om ett brutet vallöfte. Olof Palme lovade utan reservationer att pensionärerna skulle få tillbaka sina värdebeständiga pensioner om socialdemokraterna vann valet. Men pensionerna har inte skyddats mot devalveringens effekter. I den meningen har regeringen svikit pensionärerna.” I stället för att ömsom lova och ömsom svika borde regeringen skaffa sig en genomtänkt ståndpunkt och stå för den i fortsättningen. Till dess vore nog tystnad det allra bästa. Jag har hört olika förklaringar till sveket mot pensionärerna. En variant framförs i en ledarartikel i samma nummer av Metallarbetaren som jag nyss citerade: ”Socialdemokraterna begrep inte då de utfärdade sitt vallöfte att de skulle tvingas devalvera. Sveket beror mer på oförmåga och i någon mån på oförstånd än på omoral.” Jag vet inte vad som är värst för ett parti som eftersträvar regeringsmakten — att av sina egna bli beskylld för att ha dåligt förstånd eller för att ha dålig moral. Jag har för min del aldrig ifrågasatt förståndsgåvorna hos den socialdemokratiska partiledningen. Fru talman! Sverige är ett rikt land i en värld av svält och umbäranden. Men detta välstånd är ojämnt fördelat. I en åtstramningsekonomi som den vi nu lever i riskerar denna ojämlikhet att växa. I en tillväxtekonomi kan man klara eftersatta grupper genom nya kostnadskrävande reformer. Den möjligheten står dock inte till buds på många år. I spartider blir därför fördelningspolitiken än viktigare. Hur sparar man utan att det drabbar de svagaste? Hur undviker man att de starka, de med vassa armbågar och stora röstresurser, tar ett steg framåt medan de svaga får ta två tillbaka, när det ekonomiska klimatet hårdnar? Ansvaret för att så inte sker vilar i hög grad på oss som skall fatta besluten om hur landets ekonomi skall saneras. Fördelningspolitiken blir allt viktigare också därför att vi mitt i vårt välståndssamhälle har öar av ekonomisk misär. De är inte alltid lätta att entydigt definiera, och därför får man vara försiktig med svepande omdömen om hur människor har det. Men vi kommer inte förbi att så gott det låter sig göra leta upp de grupper vi måste kupa handen över, när vi alla i övrigt måste finna oss i återhållsamhet. En sådan grupp är utan tvivel de utförsäkrade — de som så att säga har gått igenom skyddsnätet. Det är de arbetslösa — det stigande antalet — som inte längre får ersättning från arbetslöshetskassan, som trots att de har varit arbetslösa ett helt år inte har kunnat få ett nytt jobb. Vid sidan av att det bryter ned självrespekt och självtillit innebär det naturligtvis ekonomisk katastrof. Det finns brister i detta avseende också i sjukförsäkringen. Det finns ungdomar som på grund av sjukdom inte har haft chansen att få jobb och av samma skäl inte kan komma in i sjukförsäkringen. De är utestängda från både sjukförsäkringen och arbetslivet. För små förbisedda grupper finns det starka motiv för förbättringar också i ett läge där vi söker med ljus och lykta efter besparingsuppslag. Det finns något som kallas ”det glömda Sverige”, som måste föras ut ur glömskan. Det går att klara förbättringar för dessa grupper också i åtstramningstider, om man bryr sig om att studera verkligheten och om man har mod och fantasi att tänka i nya banor. De hjälps däremot inte av att vi underlåter att spara och i stället fortsätter att höja skatterna. Höjt skattetryck slår blint mot rik som fattig. Uteblivna besparingar för de många starka i vårt land är ett hot mot de få i ekonomisk mening svaga grupper som behöver vår utsträckta hand. Det gäller i hög grad många barnfamiljer. Det är en stor grupp. Därför får man vara försiktig med svepande löften om förbättringar för alla. Men vissa barnfamiljer kan få reala förbättringar, och andra måste vi åtminstone kunna skydda mot försämringar. Det går att omfördela inom ramen för statliga budgetposter som motiverats av familjepolitiska skäl, så att hjälpen till barnfamiljerna blir effektivare. Alltför många familjer med vanliga inkomster och flera barn har i dag svårt att få hushållspengarna att räcka till. Alltför många måste lita till tillskott från socialhjälpen för att klara det nödvändiga. Den socialdemokratiska regeringens modell, att ständigt höja både utgifter och skatter, har försvårat situationen för dem. Momshöjningen drev upp priserna. Det växande budgetunderskottet håller ränteläget på en hög nivå, vilket påverkar bostadskostnaderna. Nu överväger regeringen en avgift på småhus, som ytterligare skulle öka boendekostnaderna. Den växande arbetslösheten är ett ständigt orosmoln över deras huvuden. Stödet till barnfamiljerna och statsbidragen för barnomsorg borde behandlas tillsammans för att bästa möjliga situation för barnen och deras föräldrar skall uppnås. Riksdagen får dess värre inte den möjligheten. Regeringen har nu lagt fram ett förslag på den senare punkten — dvs. ett förslag till nytt statsbidragssystem för barnomsorgen. Det får vi diskutera här i riksdagen mer ingående senare under hösten. Låt mig nu bara säga att förslaget knappast uppfyller kravet på att föräldrarna skall få mer att säga till om eller kravet på förenkling. Och det är framför allt en rejäl plump i protokollet att regeringen föreslår en försämring för de enskilda daghemmen. De daghem och förskolor som drivs av ideella föreningar, samfund och föräldrakooperativ får sämre stöd än de som drivs kommunalt. Det är ytterligt beklagligt att den socialdemokratiska regeringen så öppet demonstrerar sin brist på uppskattning av och tilltro till enskilda initiativ inom barnomsorgen. Jag hoppas att vi med gemensamma krafter här i riksdagen skall kunna snygga till regeringsförslaget åtminstone på den punkten. Fru talman! En politik för ett bättre samhälle för barnen kan inte bara handla om pengar och lagstiftning. Det handlar också om att ta ställning för och emot värderingar och idéer. Jag önskar att vi politiker i större utsträckning än vi i dag gör toge parti för barnen. Det låter enkelt. Vem tycker inte om små söta barn? Men om vi på allvar toge barnens parti, skulle inte samhället se ut som det i dag gör. Ingen kan med gott samvete säga att barnen står i centrum när vi bygger våra bostadsområden, ordnar trafiken, organiserar arbetslivet eller prioriterar i offentliga budgetar. Det finns i vårt rika land många barn som har det jobbigt, som känner sig vilsna och oroliga. Mitt i prylsamhället saknar många barn värme och trygghet, omsorg och kärlek. Det är ett stort ansvar att sätta barn till världen och att ge dem en god uppfostran. Ingen kan eller får ta ifrån föräldrarna det ansvaret. Samhällets familjepolitik skall syfta till att hjälpa föräldrarna att bära sitt ansvar. Bättre ekonomiska förhållanden kan stilla en del oro och göra att man kan undvika en del uppslitande konflikter. Och en mänskligare användning av skattemedlen kan råda bot på brister i samhället. Men ensamt räcker det inte för att bygga ett gott samhälle för barnen. Vi måste också stå för och argumentera för inställningen att barnen är en tillgång, en rikedom -— inte ett hinder och påhäng. Barnen borde få känna att det inte är deras fel att föräldrarollen kräver uppoffringar i den egna — Nr 11 bekvämligheten eller karriärlystnaden, och att det aldrig kan vara ett svek rot någon när föräldrarna låter barnen komma i första hand. Tänk om det blev inne hos ”he-men” och karriärlejon att visa barn kärlek! Tänk om det gick upp för oss alla som är beslutsfattare att det är en klok investering att ge våra barn en så god start vi kan ge, att det kanske rent av är vår viktigaste uppgift! Jag önskar att vi politiker i denna mening vågade visa oss riktigt barnsliga — att vi både i opinionsbildning och i konkreta beslut vågade stå för att barnen skall sättas i centrum.

Fru talman! Helhetssyn, kontinuitet, vård i hemliknande former, närhet och tillgänglighet. Ett gott hälsotillstånd hos hela befolkningen. Alla som bor i landet skall ha samma rätt till vård. Vårdresurserna skall vara rättvist fördelade geografiskt. En offensiv sjukvård. — Allt detta var honnörsord som uttalades då den nya hälsooch sjukvårdslagen trädde i kraft. Jag undrar: När skall vi leva upp till de honnörsorden? Den av alla partier beslutade förändringen mot öppna vårdformer inom sjukvården har aldrig kommit i gång, och nu riskerar vi att syftet förfelas genom att sjukvårdshuvudmännen tvingas börja i fel ände. Syftet med det hela var att en utbyggd primärvård och en sektoriserad psykiatri skulle minska behovet av slutenvårdsplatser. Men den ansträngda ekonomin i landstingen har lett till att slutenvårdsplatser måste läggas ner för att landstingen skall spara pengar. Och den beslutade utbyggnaden av öppenvården kan inte genomföras enligt tidigare planer. Därmed har förutsättningarna att nå upp till de sjukvårdspolitiska målen minskat betydligt. Kommunerna är den del av den offentliga sektorn som hittills drabbats hårdast av besparingarna i statsbudgeten. Samtidigt är det kommunerna som svarat för den konkreta utbyggnaden av vår gemensamma välfärd. Men besparingar som drabbar kommunernas verksamhet blir rent samhällsekonomiskt inga besparingar alls. Om vi försöker se vad som sker i det som synes ske, upptäcker vi att det som ser ut som en besparing vägs upp av ökade utgifter eller minskade inkomster någon annanstans i systemet. Ett exempel på detta är besparingar inom den kommunala barnomsorgen. Minskade utgifter för samhället motverkas av att färre kvinnor kan yrkesarbeta, och därmed minskar skatteinkomsterna. Eller också förs kommunernas utgifter över på hushållen — familjerna får själva betala för en dyrare privat barnomsorg. Om barnen i stället lämnas utan tillsyn är risken stor för att det på sikt ökar kommunernas sociala kostnader. Barnomsorgsplanen för 1984 hade målet 9 000 nya daghemsplatser, 4 300 nya fritidshemsplatser och 2 300 nya familjedaghemsplatser. Kommunförbundets prognoser visar på att bara hälften av dessa platser kommer att förverkligas, dvs. 4 500 daghemsplatser. Detta skall jämföras med den statistik som visar att köerna till barnomsorgen växer. Enligt den statistiken vill 88 000 ha kommunal barnomsorg, och 27 000 står i kö för att få fritidshemsplatser. Trots att ökningen av barnomsorgen är så katastrofalt låg i förhållande till behoven, står den ändå för hälften av den enprocentiga volymökning som kommer att ske i kommunerna under 1984. Detta innebär att det knappast blir något över för en ökning inom övriga områden. Äldreomsorgen tilldelas en ökning med 0,2 90. Detta täcker inte ens ökningen av antalet äldre personer. Redan i dag finns stora eftersatta behov inom äldreomsorgen. Om kommunerna inte kan ge de äldre den omsorg de behöver innebär det, förutom försämrade levnadsförhållanden för den enskilde, ökade vårdkostnader för landstingen. Anslaget till skolan minskar med i genomsnitt 1 90. Hittills har besparingarna inom skolan gått ut över maten och läromedlen. Nu kommer besparingarna att direkt gå ut över kvaliteten på undervisningen. SIA och läroplanen för grundskolan, Lgr 80, kan inte förverkligas. De kommer att bli reformer som bara finns på papperet. Jag tycker det är märkligt att det när det är fråga om försämringar alltid blir direkt tvingande beslut, medan beslut som innebär förbättringar alltid är formulerade så att man kan underlåta att genomföra dem. Grupper som verkligen behöver förbättringar kan aldrig vara säkra på att för dem gynnsamma beslut verkställs. Däremot kan de ge sig den på att beslut om försämringar alltid går igenom. Följderna av det här blir helt enkelt minskad respekt för politiskt fattade beslut. I olika länder har man försökt bekämpa krisen genom satsningar på industrisektorn, som vanligen är privatägd, på bekostnad av löner och den offentliga sektorn. Samma metod tillämpas också i Sverige. Vad vi hittills sett av besparingar inom den offentliga sektorn är säkert bara början. I regeringsförklaringen den 4 oktober i år sade statsministern bl.a. att direkta nedskärningar i den offentliga sektorn kommer att föreslås, men han sade också att förslagen skulle utformas så att den ekonomiska krisens bördor blir rättvist fördelade och att sysselsättningen inte äventyras. Besparingar inom den offentliga sektorns vård-, omsorgsoch servicefunktioner drabbar alltid dem hårdast som bäst behöver samhällets tjänster. Sådana besparingar kan aldrig fördelas rättvist. Däremot blir fördelningseffekterna givetvis annorlunda om staten i stället spar in på militäroch försvarskostnader. Sysselsättningen minskar alltid vid nedskärningar i den offentliga sektorn. Ett exempel från Stockholms läns landsting: Tidigare anställde man årligen 7 000-8 000 människor. Nästa år beräknar man att anställa endast omkring 1 000 personer. Det är alltså ett direkt resultat av de nedskärningar man tvingats göra. Genom att skära ned i den offentliga tjänstesektorn minskar man inte människors behov av tjänster. Det är numera allmänt godtaget att produktionskrafternas utveckling medför att allt färre människor behövs för att framställa de varor vi måste ha och att vårt behov av tjänster ökar i samma takt som industriproduktionen minskar. Vad det handlar om nu är om ökningen av tjänster skall ske i offentlig eller Nr 11 i privat regi. Det ligger en uppenbar fara i att nedskärningspolitiken leder till Torsdagen den en genomgripande kommersialisering av det offentliga på det privata 20 oktober 1983 kapitalets villkor. Redan nu köper allt fler sin sjukvård privat. Man tvingas köpa sin lägenhet för att få bo. Vem vet om vi inte snart tvingas köpa in oss på Allmänpolitisk dearbetsmarknaden också. Moderaterna föreslår hela tiden att ungdomarna batt skall ha lägre och lägre lön. Nästa steg måste väl helt logiskt då bli att ungdomarna skall betala för att få ett arbete. Starka krafter verkar för en ökad privatisering av samhällets tjänster, och nedskärningar inom denna del av den offentliga sektorn tjänar direkt dessa krafter. Göte Jonsson var ett exempel på det, när han stod här i talarstolen och talade om frihet och ansvar, när han förespråkade en enskild sjukvård. Om man ser på sjukvården som man ser på varumarknaden, då kan man förstå hans resonemang. Han ser sjukvården som en vara som alla andra. Och i ett marknadssystem är det ju individen som väljer den vara han skall ha. Väljer man fel — ja, då får man skylla sig själv, för man hade ju frihet att välja. Man kan emellertid inte välja sjukvård och hälsa på samma sätt som man väljer varor. Om man skall välja mellan smör och margarin t.ex. och råkar ta fel och ta smör, fastän det var margarin man skulle ha, då blir konsekvenserna inte så stora som om man gör samma valfel när man skall välja sjukvård eller hälsa. Om man utgår ifrån att det är marknadsekonomin som skall styra behovet av sjukvård, måste man också utgå ifrån att man inte bara väljer doktor utan att man också måste ha möjlighet att välja livsstil, eftersom vi vet att livsstilen påverkar graden av sjukdom. Vilka är det som kan välja livsstil? Jo, det är de högutbildade, välavlönade och välinformerade. Skall man välja livsstil måste man förstås också ha möjlighet att välja vilken uppfostran man skall ha, för det är oftast uppfostran som gör att man sedan kan välja livsstil. Kan man inte välja allt det här får man skylla sig själv om man blir sjuk. Man får alltså då ta ansvar för sin egen hälsa. Men det är inte så att vissa människor väljer att bli sjuka och andra väljer att vara friska. Det är en klassfråga. En god hälsovård måste vara tillgänglig för alla, oavsett vilka inkomster och tillgångar man har. Om en arbetarregering för en ekonomisk politik som drabbar den offentliga sektorn får den till sina stödtrupper räkna in dem som, precis som Göte Jonsson, bekänner sig till en oinskränkt marknadsekonomi och är förespråkare för privatisering av samhällets tjänster. Självklart skall verksamheten inom den offentliga sektorn vara så effektiv som möjligt. Finns det ett billigt och ett dyrt sätt att bedriva verksamheten på med bibehållen kvalitet är givetvis det billigare sättet att föredra. Om det t.ex. inom ett sjukvårdsområde kostar 20 miljoner extra att anställa läkare för att kompensera den ledighet som läkare får efter jourtjänstgöring och som de ofta använder till att extraknäcka, skall man givetvis se till att läkarnas arbetstid schemaläggs precis som all annan sjukvårdspersonals arbetstid. Det är lätt insparade pengar. 51 Byråkratin kan minska genom att patientavgifter inom öppen sjukvård slopas. Ersättningen från försäkringen till sjukvårdshuvudmännen bör göra om, så att den i stället för att som i dag gynna en dyr vård av löpandebandmodellen gynnar en förebyggande och uppföljande vård. På så sätt sparar man i fråga om vårdkostnader i längden. Vidare måste finna mätmetoder för att värdera alla administrativa rutiner inom den offentliga förvaltningen, ur kostnadsoch effektivitetssynpunkt. Sådana mätningar skulle kunna visa vilka nivåer av reglering och kontroll som är rimliga i olika sammanhang. Före valet 1982 kritiserade socialdemokraterna den politik som borgarna förde mot kommuner och landsting, eftersom den ledde till allvarliga konsekvenser när det gäller social trygghet och sysselsättning. En socialdemokratisk valseger skulle betyda mer pengar till kommunerna. Men så blev inte fallet. Kommuner och landsting kommer att få stora och svåra ekonomiska problem under de närmaste åren. Staten måste därför betala igen belopp till kommuner och landsting som motsvarar den indragna skatten från juridiska personer. För 1984 är summan 5 miljarder. Detta skulle trygga kommunernas verksamhet och ge utrymme för 35 000 nya jobb. Arbetarrörelsens möjlighet i dag ligger i att inte låta arbetslösheten bli ett pris som vi får betala för att klara den ekonomiska politikens övriga mål. Vi måste också ta fasta på människors krav på en rättvis fördelning av våra tillgångar. Dessa möjligheter får inte försittas.